Herr talman! Ett av huvudinslagen i den kommande energipropositionen och energisparplanen är att vi ju måste ersätta oljan med andra energislag och att vi också måste spara energi. Eldning med fasta bränslen är ett av flera viktiga inslag i framför allt oljeersättningspolitiken. Därför vill jag lugna Olle Grahn genom att göra ett sådant uttalande som han efterlyste och säga att det är viktigt att utvecklingen här fortsätter. Det är för industrin ett intressant område att satsa på att vidareutveckla olika slag av pannor för eldning med fasta bränslen. Att det sedan i dag finns vissa bekymmer i framför allt mycket tätt bebyggda områden med speciella terrängförhållanden utgör inte något som helst hinder för att man på andra områden använder fasta bränslen som uppvärmningsform. Framför allt i glesbebyggelsen är det ju en utomordentlig form för uppvärmning.
Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för kompletteringen av svaret. Jag tycker det är väldigt bra att vi fått det här klargörandet, för det finns många i dag som dels har börjat, dels planerar att ta i användning just fastbränsleanläggningar. Därför är det så viktigt att de fått det här beskedet från bostadsministern. Tack än en gång för svaret!

Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig om skälen för frånvaron av beslut i vissa ärenden om investeringar i Sydafrika. Lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia, som trädde i kraft den 1 juli 1979, har till syfte att begränsa svenska företags verksamhet i Sydafrika genom ett generellt investeringsförbud. Regeringen kan i vissa fall bevilja dispens från investeringsförbudet. Avsikten med denna dispensmöjlighet är att begränsa förluster och undvika friställningar i Sverige. Den skall också ge företagen möjlighet att fortsätta investera i den utsträckning som är absolut nödvändig för att de efter hand skall kunna ersätta försliten utrustning. Dispens kan också ges för investeringar som direkt syftar till att förbättra de sociala arbetsvillkoren för de anställda, t.ex. investering i en hälsocentral. Vid dispensprövningen måste en rad omständigheter beaktas. Av den anledningen inhämtas yttrande från kommerskollegium. Berörda fackliga organisationer i Sverige ges tillfälle att lämna sina synpunkter och önskemål. Av detta torde framgå att regeringen vid bedömningen har att ta hänsyn till delvis motsatta intressen, vilket gör lagen svårtillämplig. Därtill kommer att varje investering som upptas i en ansökan måste prövas individuellt. Detta sammantaget gör prövningen till en grannlaga och tidsödande uppgift. Av de fyra ansökningar som inkom till regeringen under 1980 har regeringen förra veckan avgjort de tre ärenden som inkom under första halvåret. Besluten innebar att Sandvik AB och Fagersta AB fick ersätta vissa maskiner och att Fagersta tilläts bygga en läkarmottagning. Däremot fick Fagersta nej till en maskinanskaffning, och Rederiaktiebolaget Transatlantic tilläts inte att återinvestera pengar som frigjorts genom aktieförsäljning i Sydafrika.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. I sak fick jag svar redan i förra veckan, då regeringen fattade sitt beslut om vissa svenska företags ansökningar om dispens från investeringsförbudet i Sydafrikalagen, däribland Sandvik AB:s dispensansökan. Beslutet med anledning av Sandviks ansökan var tyvärr ett i sak felaktigt beslut, som dessutom kom vid olyckligaste möjliga tidpunkt. Det fattades efter hårda duster i regeringen, om vi får tro tidningarna. Folkpartistatsråden gjorde något så ovanligt som att reservera sig mot beslutet i statsrådsprotokollet, därför att de ansåg att det inte stod i överensstämmelse med lagen. Jag sade att beslutet kom till vid olyckligaste möjliga tidpunkt. Det kom nämligen strax efter det att Sydafrika hade torpederat ansträngningarna att nå en fredlig lösning i Namibia. Det kom strax efter det att sydafrikanska trupper hade invaderat Mogambique. Det kom också i ett skede när rasförtrycket ytterligare skärps i Sydafrika. Det var alltså mot denna bakgrund som den svenska regeringen i förra veckan fattade ett beslut som i praktiken innebär att förbudet mot svenska investeringar i Sydafrika nu har luckrats upp. När våra vänner i södra Afrika behöver oss som bäst, bereder vi oss på att trappa ner vårt engagemang. Det är det intryck som omvärlden måste få. Det intrycket förstärks också av intervjuuttalanden av statsminister Fälldin, där han har ställt i utsikt en översyn av och under vissa förutsättningar t.o.m. en avveckling av Sydafrikalagen. Herr talman! Det är kanske inte uteslutet att regeringen skulle ha besinnat sig, kommit på bättre tankar eller i varje fall försökt finna på något sätt att mildra chockverkan av sina utrikespolitiska fadäser, om den hade gett sig tid att lyssna på utrikesnämnden. Men t.o.m. kravet att utrikesnämnden skall höras före principiellt viktiga avgöranden enligt Sydafrikalagen fann regeringen för gott att inte respektera. Detta är, herr talman, ganska uppseendeväckande. Det är dock fråga om ett av riksdagen uppställt krav, som diskuterades ingående i samband med tillkomsten av lagen. Jag måste be om ett klart besked av handelsministern på den här punkten: Varför gick regeringen förbi utrikesnämnden? Ni kan inte gärna skylla på tidsbrist när ni långhalade detta ärende i över ett år. Regeringens handläggning har från början till slut varit under all kritik, och det är illa. Men ännu värre är farhågorna inför framtiden. Med sikte på framtiden vill jag fråga handelsministern: Inser regeringen inte att det är fel att genom praxis luckra upp Sydafrikalagen och att det är särskilt olämpligt att göra det just när Sydafrikas hållning hårdnat både mot grannarna och mot den egna svarta befolkningen? Till sist, herr talman, vill jag också gärna veta vad som ligger i statsministerns tal om översyn och eventuell avveckling av Sydafrikalagen om inte den svenska apartheidpolitiken får tillräcklig internationell uppslutning. Har den frågan diskuterats i regeringen? Finns det i så fall några konkreta planer i den riktning som statsministern talat om?

Nr 69 Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att den fråga som herr Måndagen den Lidbom ställde gäller själva handläggningen av ärendet och inte substans 2 februari 1981 frågorna. Låt mig dock säga, eftersom herr Lidbom talar om att det är fråga om att luckra upp lagen, att regeringen har följt det helt opartiska ämbetsverket kommerskollegiums granskning och utlåtande över vad som är en riktig tolkning av lagen. Det hindrar självfallet inte att regeringen kan ha en annan ståndpunkt. Men den dramatik som herr Lidbom försöker intolka i detta är mot bakgrund av den utredning och granskning som har gjorts av kommerskollegium kanske inte så stor. Det är en svår uppgift att tolka denna lag. Det finns delvis motstridiga intressen som skall beaktas när man försöker se vad förarbetena innehåller. Det är i sin tur kanske bakgrunden till att riksdagen själv har begärt — innan lagen ens har varit i kraft ett år — en ny utredning som skall granska de erfarenheter man har av lagen och vilka slutsatser man skall dra av dem. Denna utredning skall också granska hur man skall förhindra överförande av know how till Sydafrika. Utan att fördjupa mig i själva sakfrågorna kan jag säga att om ett företag som Sandvik inte har möjlighet att leva vidare i Sydafrika, att övervintra — som den utredning som herr Lidbom själv var ledamot av ansåg att man skulle ge förutsättningar för — innebär det att folk kommer att sluta. Och det kommer sannolikt att leda till ett överförande av know how i en för svenskt näringsliv viktig bransch.
Herr talman! Handelsministern påminner om att denna debatt gäller handläggningen av ärendet. För det första ställde jag en mycket konkret fråga om handläggningen av ärendet: Varför har regeringen nonchalerat utrikesnämnden? Enligt riksdagens klara anvisningar skall ni i principiellt viktiga avgöranden höra utrikesnämnden. Det har ni inte gittat göra. Finns det någon som helst ursäkt för det beteendet? För det andra gick handelsministern själv in på sakfrågorna i sitt svar. När det gäller tolkningen och kommerskollegium, som ni faller tillbaka på, vill jag först och främst slå fast att tolkningen inte tycks vara så självklar när utrikesministern och hans folkpartistiska kolleger i regeringen går så långt att de reserverar sig mot beslutet. Det visar klart och tydligt att i varje fall dessa statsråd har en klar insikt om att regeringen här inte handlar i överensstämmelse med lagen utan luckrar upp den på ett sätt som icke varit riksdagens avsikt. Och att det är utrikesministern som har rätt och handelsministern som har fel på den punkten behöver man inte tvivla på — det framgår av materialet. Vad är det som man framför allt vill hindra med den här lagen? Jo, i första hand de redan etablerade svenska företagens expansion på den sydafrikanska marknaden. Därför skall inga investeringar tillåtas som kan medge en expansion, dvs. ökad produktionskapacitet och ökad försäljning. Ser vi då på vad man säger i sydafrikansk press om Sandvik AB, som debatten gäller, finner vi t.ex. i South African Digest för den 12 september 1980 en liten T nyhetsnotis om Sandviks dispensansökan. Där skryts det mycket över den här anläggningen. Det är en enastående anläggning som Sandvik står i begrepp att bygga. Den skall representera högsta teknik på sitt område när det gäller behandlingen av tungsten. Det är alldeles uppenbart att detta är någonting utomordentligt intressant för sydafrikanerna och att det är meningen att det skall bli en ny produkt som är intressant för den sydafrikanska marknaden och som befriar Sydafrika från importberoende. Det är alltså frågan om ett typfall på en ansökan som skulle ha avslagits.

Herr talman! Låt mig vad beträffar utrikesnämnden konstatera att det såvitt jag nu drar mig till minnes inte står någonting i propositionens föredragandeavsnitt om att regeringen skall höra utrikesnämnden. Det behöver ju inte hindra att regeringen kunde ha gjort det, men det står inte skrivet på det sätt som herr Lidbom försöker göra gällande här. Herr Lidbom är så fantastiskt tvärsäker när det gäller hur lagen skulle ha tolkats i det här fallet. Men i den fråga som herr Lidbom har ställt till mig står det: ”Motivet till denna dispensmöjlighet är att man velat undvika att företag, som redan var etablerade i Sydafrika, i något eller några fall skulle drabbas oskäligt hårt av investeringsförbudet.” Om nu herr Lidbom är så oerhört tvärsäker om hur lagen skall tolkas i detta fall, borde denna motivering knappast ha tagits med i frågan, utan då hade det varit rimligare att herr Lidbom klart hade talat om hur det här ärendet skulle ha hanterats.

Herr talman! Handelsministern har fel när det gäller utrikesnämnden. Frågan diskuterades ingående i förarbetena till lagstiftningen. Ett alternativ man diskuterade var att inrätta en speciell nämnd som regeringen skulle konsultera, men man tyckte inte att det var särskilt lämpligt, eftersom vi har utrikesnämnden och utrikespolitiken sköts av regeringen. Men det uttalades klart och tydligt att vid principiellt viktiga avgöranden skulle utrikesnämnden höras. Det har regeringen blankt struntat i. När det så gäller tolkningen konstaterar jag — utan någon tvärsäkerhet i Övrigt — att när folkpartistatsråden gjorde något så uppseendeväckande som att reservera sig mot regeringens beslut, så gjorde de naturligtvis det därför att de ansåg att beslutet var lagstridigt. Det är inte så förfärligt krångligt att inse detta. Staffan Burenstam Linder försöker smita undan bakom detta att meningen med dispensmöjligheterna är att man skall kunna undvika friställningar, onödiga förluster och liknande. Ja, men det finns en yttersta gräns: Om ett bifall till en investeringsansökning skulle innebära expansion, då måste ansökningen avslås, oavsett vilka friställningar eller förluster det kan bli.

Herr talman! Vad beträffar att utrikesnämnden skall höras, herr Lidbom, Måndagen den nämns detta i förarbetena genom att det togs upp i den utredning som herr = 2 februari 1981 Lidbom var med i, men det finns däremot inte med i föredragandedelen i den proposition som dåvarande handelsministern skrev — om jag nu påminner mig rätt. När det sedan gäller herr Lidboms tvärsäkerhet så utgår herr Lidbom från att det här skulle vara fråga om en expansion av verksamheten. Men det är ju fel. Personer som har tänkt djupare än herr Lidbom, nämligen tjänstemännen och generaldirektören i kommerskollegium, som har granskat detta utomordentligt ingående, har kommit till en annan slutsats. Vi är inte alls överraskade över att herr Lidbom är tvärsäker. Men de som har tänkt noggrannare — och det inkluderar sådana opartiska instanser som kommerskollegium och inte bara t.ex. fackföreningarna i Sandvik — har kommit fram till slutsatsen att det inte är fråga om någon expansion. Jag säger gärna, herr talman, att det är svårt att tillämpa denna lag. Det skulle vara klädsamt om också herr Lidbom ville tillstå det och inte vara så fruktansvärt tvärsäker.

Herr talman! Det skulle kanske vara klädsamt, om handelsministern ville adressera sina glåpord till dem som de är avsedda för. Folkpartistatsråden — utrikesministern och andra — har ju reserverat sig därför att de anser att beslutet inte överensstämmer med Sydafrikalagen. Det är alltså dessa människor som inte kan tänka så noggrant som herr Burenstam Linder önskar. Nämn personerna vid rätt namn då! När det gäller den här tolkningsfrågan är det väl så, att Sydafrikalagen ofta kan vara svår att tolka. Jag sade bara att det i det här fallet förefaller vara alldeles uppenbart att folkpartistatsråden har rätt och att herr Burenstam Linder har fel, och jag drog fram ett nytt indicium på detta, nämligen vad sydafrikanerna själva i sin ekonomiska press skriver om den här investeringen. De har stora förhoppningar om att det skall bli en ny produkt som kommer att slå bra på deras marknad, eftersom produkten representerar en teknik som nu inte finns på södra halvklotet. Det heter vidare att produkten är av sällsynt god kvalitet. Herre Gud, vad är detta om inte just en sådan affärstransaktion som Sverige inte borde medverka i?

Herr talman! I de regeringsöverläggningar som jag har deltagit i beträffande denna mycket svårbedömbara fråga har jag ingalunda funnit det mått av tvärsäkerhet som herr Lidbom visar. Låt mig på nytt påminna om att det inte är fråga om en expansion av verksamheten. Denna tolkning har gjorts av bl.a. kommerskollegium.

Herr talman! Detta var, herr handelsminister, ett förtjusande försök att täcka reträtten. Handelsministern försöker nu ge sken av att det här är en fråga där alla i regeringen insåg att det var mycket osäkert hur man borde handla. Efter stor tvekan skulle alltså folkpartisterna ha bestämt sig för att reservera sig i statsrådsprotokollet mot det här beslutet. Så näpet! En sådan här reservation är en hejdundrande manifestation av sensationellt slag. Det har över huvud taget förekommit mycket sällan i svensk historia. Folkpartistatsråden skulle enligt herr Burenstam Linder göra en sådan manifestation mot ett beslut som de själva anser att det kan ligga mycket i och som, enligt deras mening, kanske t.o.m. är riktigt. Nej, det får ändå vara någon måtta. Beträffande den nya tekniken åberopade jag förut — som herr Burenstam Linder också nämnde i sitt anförande — en sydafrikansk källa, nämligen South African Digest av den 12 december 1980. I det numret av tidningen skriver man att den anläggning som Sandvik vill uppföra är unik på södra halvklotet och alltså icke finns där redan. Därefter utvecklar tidningen förtjänsterna med anläggningen.
Herr talman! Är det inte häpnadsväckande att herr Lidbom tror så fantastiskt mycket på vad som står i en tidning i Sydafrika? Jag visste inte att herr Lidbom var så imponerad av den sydafrikanska pressen. Det kan, herr talman, vara värt att påpeka att det sydafrikanska bolaget Boart, som gör precis den här typen av borrutrustningar och växer snabbt på världsmarknaden och som skulle ha stor fördel av om Sandvik inte fick investera, även har sådana framgångar att företaget kraftigt ökat försäljningen även till Sverige. Detta måste ändå, herr talman, rimligen betyda att det inte är fråga om någon oerhört stor tjänst, om man överför den här nya tekniken till Sydafrika.
Herr talman! Billigheten om att jag skulle vara imponerad av sydafrikansk press kunde herr Burenstam Linder ha besparat sig. Vad jag refererade var faktauppgifter ur en tidning som är verksam i det land där Sandviken skall placera anläggningen i fråga. Det gäller en ekonomisk tidskrift, som bör vara initierad i detta. Försök i stället plocka fram något annat material, som övertygande kan stödja er ståndpunkt! Alldeles uppenbart är att herr Burenstam Linder icke lyckats övertyga någon av sina folkpartikolleger i regeringen, och det gäller bl.a. utrikesministern. Jag vill till sist säga att herr Burenstam Linder tydligen är totalt okänslig för det som jag betraktar som något av en skandal, nämligen att man struntar i att uppluckringen av lagen sker i samma ögonblick som Sydafrika skärper sitt Nr 69 rasförtryck, faller in i Mogambique och torpederar Namibiakonferensen. Ni som är ansvariga måste väl ändå inse att den gjorda tolkningen av lagen är en politisk handling som kommer att uppfattas så, att Sverige trappar ned sitt engagemang just när våra vänner i södra Afrika som bäst behöver vårt stöd.

Herr talman! Stina Andersson har frågat mig om jag inför riksdagen vill redovisa motiven för att regeringen beslutat upphäva byggnadsförbudet vid Marsätra nordost om Åkersberga i Vaxholms kommun, avseende det s.k. skärgårdsstadsprojektet, och sätta den gamla planen från 1967 i kraft. Enligt 109 § byggnadslagen får byggnadsförbud utfärdas om fråga väckts om ändring av byggnadsplan för visst område. Avsikten med sådana förbud är att bereda kommunen skäligt rådrum för planläggningsarbetet. Det förutsätts självfallet att planeringsarbetet kommer att resultera i ett förslag till planändring som kan fastställas inom rimlig tid. Den planändring som kommunen önskade åstadkomma i fallet Skärgårdsstad skulle innebära sådana begränsningar i gällande byggnadsrätt att överenskommelse måste nås med markägaren för att planarbetet skulle vara meningsfullt. De upprepade förhandlingar som har skett mellan kommunen och markägaren under lång tid om en ny planutformning har inte lett till någon överenskommelse. Med hänsyn till detta har regeringen funnit att det inte finns tillräckliga skäl för att låta byggnadsförbudet bestå.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Danell för svaret på min fråga. Jag —- och därmed också riksdagen — har fått ett besked om motiven för regeringens ställningstagande i den för Vaxholms kommun så viktiga frågan om skärgårdsstadsprojektet. Men kommunen lär inte komma att ställa sig bakom det beslut som regeringen fattat, och det gäller i all synnerhet som ett enhälligt kommunfullmäktige gått in för en helt annan linje. Också länsstyrelsen i Stockholms län har en avvikande uppfattning. Genom regeringens beslut att upphäva byggnadsförbudet vid Marsätra har man, som jag och många med mig ser det, helt enkelt nonchalerat de boende i Vaxholm. Jag vill då fråga: Skall vi ha kvar så gamla lagar i vårt land? Skulle det kunna innebära att, om exempelvis en 50 eller rent av 100 år gammal plan hade funnits, planministern lika väl skulle ha anslutit till den? I det aktuella fallet var planen från 1967 och alltså 14 år gammal. Under en så lång tid har mycket hunnit hända. Eftersom planministern bor i en till Vaxholm gränsande kommun, 81 nämligen Täby, bör han känna till de lokala förhållandena, den opinion som föreligger och kommunfullmäktiges i förhållande till regeringens beslut avvikande ställningstagande. Jag skall kanske inte gå in på några detaljer i sammanhanget. Men varför kunde inte regeringen ha väntat med sitt beslut till dess att vissa olösta frågor blivit uppklarade? Innan regeringsbeslutet fattats hade statsrådet kunnat ta någon ytterligare kontakt med Vaxholm. I svaret sägs bl.a. att den planändring som kommunen önskade åstadkomma i fråga om skärgårdsstadsprojektet skulle innebära sådana begränsningar i gällande byggnadsrätt att överenskommelse måste nås med markägaren för att arbetet skulle vara meningsfullt. Jag vill dock peka på att det förekommit överläggningar mellan kommunen och markägarna i detta fall. Enligt de uppgifter jag har fått var kommunen också beredd att återuppta förhandlingarna med markägarna. Varför har dessa inte avvaktats? Jag vill också hänvisa till en av kvällstidningarna för i går, som under rubriken ”Jag har aldrig ångrat mig” innehöll en intervju med statsrådet Danell, där han har sagt att han vill att kommunerna skall bestämma hur bebyggelsen skall utformas. Men samtidigt har statsrådet sagt att kommunalmännen ofta är dåligt informerade, och som svar säger statsrådet bl.a.: ”Jag har den största respekt för våra kommunalpolitiker.” Men har detta visats i det här fallet?

Herr talman! Vad först beträffar den eniga kommunen vill jag, för att det inte skall råda några missförstånd därvidlag, göra klart att den enda gången kommunen har varit enig i denna fråga var 1977, när man antog en kommunöversikt och då man talade om att man ville dra ned byggrätternas storlek. Man har i ärendet Skärgårdsstad aldrig varit enig i fråga om hur många hus som skall få byggas. När det gäller länsstyrelsens ställningstagande till byggnadsförbud har det vid varje tillfälle tidigare varit fråga om att byggnadsförbud skulle tillkomma eller förlängas beroende på att kommunen höll på att göra en planändring i enlighet med ramavtal som kommunen hade träffat med byggnadsföretaget. Efter länsstyrelsens ställningstaganden har kommunen vid två tillfällen gått ifrån de överenskommelser som dess representanter har träffat med byggföretaget. Gamla planer har en byggrätt i sig, men den är inte absolut. Många av våra beslut vittnar om detta när det görs korrigeringar och förändringar. Men för den förhållandevis nya plan som det nu är fråga om har riksdagen bl.a. uttalat att det måste finnas en överenskommelse mellan markägare och kommun som underlag för att det skall vara möjligt att ändra den. Jag vill också nämna att regeringskansliet och bostadsdepartementet mycket aktivt har engagerat sig i denna fråga. Vi har under hela ärendets beredning vid minst tre tillfällen haft sammankomster med kommunens företrädare för att uppmana dem att försöka göra en överenskommelse som väl följer deras allmänna inriktning när det gäller byggandet i denna del av kommunen. Man har helt enkelt inte klarat av detta, beroende på att man inte vid något tillfälle lyckats komma med förhandlingsöppningar som varit realistiska. Några nya förhandlingar var inte aktuella då regeringen fattade sitt beslut.

Herr talman! Jag får tacka för de kompletterande besked som statsrådet Danell har lämnat. Det är positivt att regeringen har haft kontakter med kommunen under tiden innan beslutet har tagits. Men trots allt vill jag nog framhålla att nybyggnadsförbudet kunde ha fått råda i avvaktan på att vissa ouppklarade frågor skulle lösas. Vi har den sanitära delen. Vi har naturvården. Och vi har exempelvis risken för att de planerade fritidshusen skall förvandlas till permanentbostäder. Sedan kan man också med anledning av ett sådant här uppträdande fråga sig: I vilken utsträckning har regeringen tagit hänsyn till den målsättning som vi har i den fysiska riksplaneringen? Jag vet att riksdagens beslut i det avseendet är rekommendationer, men skall man inte också försöka ta hänsyn till vad riksdagen uttalat beträffande riksplaneringen? Vidare kommer naturvårdsintressena in i bilden. Vi har i området en vacker och sällsynt natur med tillgång till kust och vatten, som i och med det här beslutet kan spolieras för framtiden. Vi har dessutom fornlämningar inom vissa områden, som har upptäckts efter det att planen kom till 1967. Vi måste vara oerhört rädda om grönområdena i storstadsregionerna, och det finns väl en risk, herr Danell, för att dessa kommer att försvinna i den här delen.
Herr talman! För det första innebär regeringens beslut att byggnadsförbudet hävs med undantag för det område som innehåller fornlämningar. För det andra är byggföretag och kommun när det gäller permanentningsrisken helt överens om att det skall vara en begränsning av byggrätten till 60 + 30 kvadratmeter. I den delen är kommunens intressen helt tillgodosedda. Vidare skall man komma ihåg att frågeställningen inte gäller huruvida det skall byggas något eller inte byggas alls i Skärgårdsstad. Alla partier i kommunfullmäktige utom det minsta är redo att bevilja åtminstone 500 byggrätter. Genom de förhandlingar som har förevarit mellan de olika parterna har också regeringen vid beslutstillfället varit medveten om att byggföretaget varit berett att utöver de nedjusteringar som man gjorde förra året vid förhandlingar ta bort ytterligare ett tiotal byggrätter just för att värna om den miljö som Stina Andersson talar om. Därmed gäller diskussionen 560 eller 500 hus, och då tycker jag att frågan kommer i ett annat läge än vad massmedia kanske velat ge en bild av.
Herr talman! Jag är väl medveten om att diskussionen gäller olika antal hus, men trots allt innebär projektet ytterligare 100 byggrätter inom ett oerhört känsligt område.

Herr talman! Stina Andersson har frågat varför de aviserade anvisningarna från socialstyrelsen beträffande beredskapsplanering för sjukvården inte redan har kommit ut och när dessa anvisningar beräknas föreligga. I mitt svar på en fråga av Pär Granstedt förra året om sjukvårdsberedskapen vid reaktorolyckor framhöll jag att när det gäller att ta hand om personer som har skadats eller blivit sjuka till följd av en atomolycka gäller landstingskommunernas allmänna sjukvårdsansvar enligt 3 § sjukvårdslagen . Enligt socialstyrelsens anvisningar bör inom varje landstingsområde finnas en särskild medicinsk katastrofkommitté för större katastrofer i fredstid. Kommittén har till uppgift att samordna sjukvårdsberedskapen inom sjukvårdsområdet och bl.a. se till att det på varje akutsjukhus finns en aktuell katastrofplan. Enligt vad jag har inhämtat visar en enkät som socialstyrelsen nyligen har gjort till samtliga sjukvårdshuvudmän att den medicinska katastrofberedskapen i landet är god. Katastrofberedskapen avser i första hand stora flygoch tågolyckor, men även vissa risker för kärnkraftsolyckor har beaktats. Socialstyrelsen tillsatte år 1979 en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta råd och anvisningar för akut medicinskt omhändertagande av skadade i samband med en eventuell kärnkraftsolycka. Arbetsgruppen har bl.a. haft konferenser med de planeringsansvariga läkarna vid de sjukhus som närmast kan beröras av en eventuell kärnkraftsolycka. Arbetsgruppen har därvid kunnat konstatera att åtgärder har vidtagits vid dessa sjukhus för att ta hand om skadade eller sjuka. Utbildning har skett av i första hand akutmottagningarnas personal. Särskilt utbildningsmaterial har också framställts. Enligt vad jag har inhämtat kommer arbetsgruppen inom kort att vara klar med ett förslag till råd och anvisningar för hur man skall ta hand om skadade i samband med en kärnkraftsolycka. Förslaget skall därefter remitteras till bl.a. statens strålskyddsinstitut, innan det fastställs av socialstyrelsen. Styrelsen räknar med att komma ut med anvisningar i ärendet under år 1981.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holm för svaret på min interpellation. Frågan kan synas vara av mindre betydelse, men i det stora sammanhanget är den oerhört viktig. Anledningen till att jag har ställt interpellationen är den att Stockholms läns landsting med anledning av bl.a. motioner och interpellationer till berört landstingsråd nu har kommit så långt att man arbetat fram en beredskapsplan för sjukvården. Den har tyvärr inte kunnat göras fullständig, bl.a. beroende på att socialstyrelsen inte utkommit med sina aviserade anvisningar. Detta är ju i och för sig att beklaga. En fullständig och inte bara preliminär beredskapsplan borde ha varit klar, när kärnkraftverket Forsmark startades, vilket har skett vid den här tidpunkten. Att jag nämner detta beror på att vi från vårt parti anser att kärnkraften är lika farlig i dag som den var tidigare, alltså före kärnkraftsomröstningen.

Förvaltningen har i skrivelse till socialstyrelsen understrukit nödvändigheten att anvisningar utarbetas snarast eftersom dessa är en förutsättning för sjukvårdshuvudmännens katastrofplanering.” Då risk finns i dag, liksom tidigare vid andra kärnkraftverk, att en olycka kan inträffa bör full beredskapsplan finnas tillgänglig inom sjukvårdens område. Vi har ju ytterligare kärnkraftverk i landet. Därför vill jag ställa ytterligare en fråga till statsrådet Holm: I vilken utsträckning kan statsrådet medverka till att dessa aviserade anvisningar påskyndas? Det sägs i svaret att man räknar med att komma ut med anvisningar under år 1981, och ett år är långt. Kan man tänka sig en närmare precisering?

Herr talman! Jag vill först säga att jag ingalunda betraktar denna fråga som mindre viktig. Tvärtom — jag tycker att det är en viktig fråga. Men som jag sade i svaret har arbetsgruppen inom socialstyrelsen haft konferenser med planeringsansvariga läkare vid de sjukhus som närmast kan beröras vid kärnkraftsolyckor, och då har man kunnat konstatera att det vidtagits en del åtgärder för att klara av sådana här fall. Jag tror inte att jag kan påskynda anvisningarna. Man närmar sig nu en tidpunkt då man är framme med ett förslag till råd och anvisningar, och sedan skall det förslaget remitteras, innan det fastställs av socialstyrelsen. Det tar ju alltid litet tid, och jag tror därför inte att jag kan påverka tidpunkten för färdigställandet så värst mycket. Av mitt svar framgick också att vi har en god medicinsk beredskap mot olyckor av måttlig omfattning, och vi har prövat katastroforganisationen vid övningar och i samband med större järnvägsolyckor. Dess bättre har vi inte haft anledning att pröva den vid kärnkraftsolyckor. Regeringen kommer inom kort att lägga fram en energiproposition, och i den tar man också upp förslag om beredskap mot olyckor vid kärnkraftverk. Förslaget syftar till att ge beredskapsplaneringen en vidare inriktning, så att också större olyckor skall kunna mötas med effektiva åtgärder. De aviserade anvisningarna från socialstyrelsen är en av de åtgärder som syftar till en förbättrad beredskap mot kärnskraftsolyckor.
Herr talman! Jag får tacka för det kompletterande svaret. Det var kanske i viss mån bara en upprepning av vad som står i interpellationssvaret. Jag tycker väl inte att man kan jämföra flygoch tågolyckor med kärnkraftsolyckor. Det är ju inte samma beredskap som behövs i de olika fallen. Det krävs en mycket mer detaljerad och omständlig katastrofplan vid kärnkraftsolyckor. Socialstyrelsen tillsatte denna arbetsgrupp så sent som 1979, och det är klart att den behöver en viss tid på sig att arbeta. Men man känner sig litet nedslagen — jag vet inte hur situationen är i andra landsting som skulle beröras av kärnkraftsolyckor — när man får svaret att vi inte kan göra en fullständig beredskapsplan inom sjukvården för att socialstyrelsen inte har kommit med sina anvisningar. Det är det jag tycker är beklagligt. Vi kan inte upprätta en fullständig katastrofplan inom vårt landstingsområde på grund av att dessa anvisningar inte är klara. Men jag hoppas, och utgår från, att statsrådet Holm gör det som kan ankomma på statsrådet — och det vet jag att statsrådet Holm gör — för att få dessa anvisningar klara så snart som möjligt.
Herr talman! Det är klart att det är en väsentlig skillnad mellan katastrofer vid tågolyckor och liknande och katastrofer vid kärnkraftsolyckor. Men det akuta medicinska vårdbehovet vid kärnkraftsolyckor är egentligen inte så stort. Det beräknas föreligga först efter en eller några veckor. Ett kraftigt radioaktivt moln ger enligt expertisen strålskador som får medicinska konsekvenser först efter ett par veckor. Då blir det medicinska behandlingsproblemet likartat det man får vid strålbehandling av tumörer. Den medicinska kunskapen härom är väl tillgodosedd vid våra radioterapeutiska kliniker. Jag tycker nog att beredskapen är relativt god även om anvisningarna inte är klara.
Herr talman! Vi har en beredskapsplan som man i och för sig kan säga är tillfredsställande. Men på många områden tror jag det fattas vissa väsentliga saker, sådana enkla saker som viss skyddsutrustning och viss utbildning kanske inte kommit i gång tillräckligt. Men det är väl frågor som kommer att tas med i katastrofplanen.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig dels om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av kulturrådets beslut om Strindbergsutgåvan, dels enligt vilka kriterier förlag nekas statlig kreditgaranti mot bakgrund av att i bestämmelserna om statligt litteraturstöd målsättningen anges vara att främja mångsidighet och kvalitet i utgivningen. Eva Hjelmström lämnar en ensidigt mörk beskrivning av den svenska bokbranschens situation. Ännu allvarligare är att hon helt och hållet förtiger de positiva verkningarna som den statliga litteraturpolitiken har haft. Statliga kreditgarantier har hjälpt uteslutande små förlag att övervinna tillfälliga krislägen. Av ojämförligt större betydelse för de mindre förlagens fortbestånd är emellertid att deras utgivning får del av det statliga litteraturstödet. Även om utgivningsstödet efter prövning lämnas till den enskilda titeln oavsett förlag har det haft störst verkan för de mindre kvalitetsförlagen. Flera små förlag med kvalitetsutgivning får litteraturstöd för praktiskt taget hela sin produktion. Jag vill påstå att den statliga litteraturpolitiken med hänsyn till de begränsade resurser som står till förfogande har varit synnerligen framgångsrik. Det ärende angående Strindbergsutgivningen som Eva Hjelmström tar upp gäller statens agerande gentemot Bo Cavefors Bokförlag AB. Regeringen godkände genom beslut den 27 september 1979 ett av justitiekanslern överlämnat förlikningsavtal mellan staten å ena sidan och bokförläggaren Bo Cavefors och Bo Cavefors Bokförlag AB i likvidation å andra sidan. Bakgrunden till JK:s prövning är följande. I skrivelse den 21 juni 1978 begärde kulturrådets styrelse regeringens bemyndigande att förhandla med Bo Cavefors Bokförlag AB om utgivande av August Strindbergs samlade skrifter. I samband med beredningen av ärendet riktade riksrevisionsverket stark kritik mot kulturrådets behandling av frågan. Bl. a. hade inte bestämmelserna för statlig upphandling beaktats på ett tillfredsställande sätt. Den allvarligaste bristen låg i att kulturrådet hade förändrat förutsättningarna för upphandlingen efter det att förlag hade valts. I skrivelse den 16 oktober 1978 återkallade kulturrådet sin skrivelse för att kunna göra en förnyad beredning av ärendet. Den fortsatta behandlingen av ärendet ledde till att kulturrådet föreslog regeringen en annan lösning än den som tidigare förordats. Med hänsyn till denna utgång begärdes från Bo Cavefors sida ersättning av staten för visst arbete i samband med den planerade utgivningen. Ärendet överlämnades till justitiekanslern för handläggning. Justitiekanslern riktade olika erinringar mot kulturrådets behandling av frågan. Kritiken avsåg såväl brister i förberedelserna för beslutet i juni 1978 som bristfällig information från kulturrådets sida beträffande det rättsliga förhållandet mellan staten och bokförlaget. I ersättningsfrågan träffades genom JK:s medverkan ett avtal om förlikning. Denna innebar att Bo Cavefors och förlaget tillerkändes ersättning för sitt arbete på grundval av de framställda kraven. I avtalet förklarade Cavefors och förlaget att de avstod från alla ytterligare anspråk mot staten i samband med Strindbergsutgivningen. Regeringen har som nyss nämnts godkänt det av JK preliminärt träffade avtalet, och den överenskomna ersättningen har betalats ut. Genom den förlikning som träffats och den behandling frågan i övrigt fått från statens sida finns nu inte anledning till ytterligare åtgärder från statens sida. I årets budgetproposition anmälde jag att utgivningen av August Strindbergs samlade verk har kunnat påbörjas innevarande budgetår sedan regeringen godkänt de avtal som kulturrådet efter ett förnyat upphandlingsförfarande har träffat med dels Almqvist & Wiksell/Gebers Förlag AB, dels Strindbergssällskapet. Enligt uppgift från kulturrådet kommer de första volymerna ut i maj 1981. Eva Hjelmström frågar vidare — även detta med hänvisning till Cavefors — enligt vilka kriterier förlag kan nekas statlig kreditgaranti. Som Eva Hjelmström nämner kan statligt stöd enligt förordningen om litteraturstöd utgå till förlag för att främja mångsidighet och kvalitet i bokutgivningen. Beträffande kreditgarantier anges i samma förordning bl.a. att de kan lämnas för att stödja mindre förlag och för att göra det möjligt att etablera nya förlag. I 1978 års proposition om statligt litteraturstöd uttalade jag att kreditstödet inte skall befria förlag från risktagande eller göra verksamhetens fortbestånd beroende av detta stöd. Den rent företagsmässiga bedömningen bör enligt propositionen tillmätas en avgörande betydelse vid beviljande av kreditstöd. Riksdagen hade inget att erinra mot propositionens förslag. I den andra propositionen om den statliga kulturpolitiken anförde min företrädare i samband med stödets införande att utgivning som, t.ex. på grund av lågprissättning eller exklusivitet, väntas ge stadigvarande underskott, inte får främjas via denna stödform. Kreditgarantier beviljas således på grundval av en kulturpolitisk och ekonomisk bedömning. Enligt uppgift från statens industriverk har sedan stödet infördes 76 ansökningar kommit in. Av dessa har 33 beviljats, 13 återtagits och 30 avslagits, varav 19 av kulturpolitiska skäl och 11 på ekonomiska grunder. Vad gäller Cavefors har åren 1976-1979 beviljats kreditgarantier för närmare 900 000 kr. Hösten 1979 tvingades staten till följd av förlagets obestånd infria 700 000 kr. av garantierna. Regeringens beslut att avslå ett ytterligare garantilån togs uteslutande på ekonomiska grunder. Jag delar Eva Hjelmströms bedömning av det kulturpolitiska värdet av Bo Cavefors bokutgivning. Jag kan i sammanhanget också nämna att kulturrådet under en femårsperiod har beviljat Bo Cavefors statligt litteraturstöd till ett belopp av drygt 1,5 milj.kr. Jag kan slutligen meddela att kreditgarantierna till bokförlag f.n. utvärderas av 1980 års bokbranschutredning.

Nr 69 Herr talman! Jag tackar Jan-Erik Wikström för det utförliga svaret på min 2 februari 1981 Inledningsvis vill jag citera vad Ingemar Leckius skrev i en artikel i Expressen så sent som i december 1980. Han karakteriserade då Bo Cavefors insatser med följande ord: ”Vänsterförläggare brukar han få heta, och nog har han hos oss varit vad en Feltrinelli eller en Maspero varit på kontinenten. Samhällsdebatten vid våra universitet och i våra tidskrifter skulle ha varit betydligt mer outvecklad utan hans metodiska utgivning av tunga, krävande texter, antingen de har signerats av marxister som Antonio Gramsci och Louis Althusser eller av strukturalister som Roland Barthes och Michel Foucault. Läsarnas intelligens har han förvisso aldrig underskattat. Men Cavefors har också satsat på kvalificerad skönlitteratur, förunderligt fri från den estetiska trångsynthet som hämmar så många andra radikala förläggare. Han har givit ut Pablo Neruda och Peter Weiss, men också i vänsterkretsar så anstötliga figurer som Ernst Jänger och Ezra Pound. Han har oavbrutet vidgat sitt synfält, publicerat modern afrikansk prosa och ny amerikansk poesi. Och han har framför allt försökt vara lyhörd för de avvikande rösterna, antingen det gällt en underjordisk klassiker som Lautréamont, unga frondörer som Bruno K Öijer och Rolf Börjlind— eller en sällsam enstöring som Eric Hermelin och hans persiska mystiker. I den alltmer strömlinjeformade svenska bokutgivningen har Bo Cavefors varit ett utmanande exempel, en förläggare som följt det största motståndets lag. Som väntat har inte heller någon enda av hans mäktiga kolleger lyft ett finger för att bistå honom i hans nuvarande svårigheter.” Ironiskt nog avslutar Ingemar Leckius sin artikel så här: ”Säkert kommer alla dessa liberaler med undantag för Eliasson att även framgent vid högtidliga tillfällen betyga sin respekt för Cavefors bokförläggargärning. Må ingen förledas av deras retoriska skum. Kulturmord är ordet.” Han blev sannspådd förr än man kunde ana — i dag betygar landets kulturminister i sitt interpellationssvar Cavefors sin aktning. Men faktum kvarstår: kulturmord är ordet, och interpellationssvaret motsäger inte detta. Jan-Erik Wikström hävdar i sitt svar att jag har tecknat en ensidigt mörk bild av bokbranschens situation, samtidigt som han framhåller litteraturstödets förträfflighet och betecknar den statliga litteraturpolitiken som ”synnerligen framgångsrik”. Jag delar inte denna uppfattning. Visst är min beskrivning av dagsläget mörk, men det är också verkligheten som den ter sig för boken, för det svenska språket. Litteraturstödet är nödvändigt. Det har, det skall villigt erkännas, många förtjänster men det har också många ofullkomligheter som gör att det inte kan häva branschens kris i ett läge där de kommersiella krafterna växer sig allt starkare. Litteraturstödet kan snarast jämföras med att man släpper i väg ett antal skimrande ballonger — några exploderar, några 8 seglar vidare mot allt högre sfärer — men ett samlat grepp saknas. Och det saknas framför allt en koppling mellan utgivningsstöd och distributionsstöd. Redan litteraturutredningen föreslog på sin tid att ett stöd borde omfatta spridningen i lika hög grad som produktionen. Den föreslog omfattande stödköp av böcker som sedan skulle spridas till bokhandlare och bibliotek. Krav i den riktningen har vi från vpk:s sida upprepade gånger fört fram tillsammans med krav på fasta bokpriser, bättre kreditgarantier och ett avskrivningslån till just de mindre förlagen. Den springande punkten i Jan-Erik Wikströms svar är emellertid synen på vad kulturpolitiken skall syfta till. Riksdagen har enhälligt slagit fast de kulturpolitiska målen, och jag tror att Jan-Erik Wikström och jag är överens om att de mål som slår fast den vidgade yttrandefriheten och bekämpar kommersialismens negativa verkningar är de i dag mest angelägna. Det är i frågan om hur de målen skall uppnås som vi har fundamentalt olika uppfattningar, och därför skiljer sig vår bedömning av handläggningen av Caveforsaffären. För Jan-Erik Wikström blir tyvärr de här målen enbart en läpparnas bekännelse. När det kommer till praktisk handläggning av ett ärende får nämligen de ekonomiska och inte de kulturpolitiska övervägandena fälla utslaget — eller med utbildningsministerns egna ord: ”Den rent företagsmässiga bedömningen bör ——- tillmätas en avgörande betydelse”. Hade avsikten varit att följa riksdagens mål, att vidga yttrandefriheten och att främja mångsidighet och kvalitet, som det står på ett annat ställe, borde utgången ha varit given: det borde ha varit ett stöd för Cavefors. Det är riktigt, som det påpekas i svaret, att Cavefors inte i alla stycken bedrev en företagsekonomiskt lönande verksamhet. För det har han lastats och kritiserats, inte minst av åklagaren Lennart Eliasson. Men trots allt var Cavefors förlagsverksamhet en för samhället angelägen insats. Utbildningsministerns beskrivning av handläggningen av frågan om Strindbergsutgåvan är säkert oantastlig, men historien kan också beskrivas utifrån en annan utgångspunkt och på ett annat sätt. Faktum var ju att Cavefors själv kom med idén, jobbade på den under många år och rekommenderas av ett enhälligt Strindbergssällskap, ett enhälligt kulturråd och även andra att få ge ut den. Men sedan gjordes sakfrågan till en procedurfråga, liksom i kulturministerns svar. Nu var Strindbergsutgåvan bara en del av dödsstöten. Nekandet av kreditstödet fullbordade enligt min uppfattning de kulturpolitiska övergreppen, och nu i dagarna har också Cavefors unika lager av böcker skingrats. Bara det vore värt en egen historia. Det är en skandal utan motstycke i svenskt kulturliv. Herr talman! Det finns också en rad andra sorglustiga turer i detta spel. Det gäller t.ex. det faktum att svenska författare skrivit böcker som sålts över landet men att de inte får betalt för sitt arbete. De har i lagstiftningen inte ens samma skydd som vanliga löntagare. Det vore något för utbildningsministern att snabbt lägga fram förslag om. Nåväl, nu har kulturarbetarna ryckt in, och Bo Cavefors kan förhopp Nr 69 ningsvis få fullfölja sin unika insats. Jag vill ändå avslutningsvis fråga SI i sj Måndagen den Jan-Erik Wikström: Hur känns det att som ansvarig kulturminister åse hur bildkonstnärerna, en verkligt utsatt grupp inom kulturlivet, rycker in när den statliga kulturpolitiken sviker? Och kommer detta att upprepas? Det är nu inte bara Cavefors som har problem. Många mindre, men kulturpolitiskt viktiga förlag är i dag i exakt samma situation. Vad tänker Jan-Erik Wikström göra för dem?
Herr talman! Det skulle egentligen krävas ett ganska utförligt svar när Eva Hjelmström kommer med sin slutfråga. Det statliga litteraturstödet har nu fungerat under några år och successivt byggts ut. Syftet med stödet är att skapa möjligheter för en bred och kvalitetsmässigt god utgivning av böcker, oberoende av konjunkturbetingade omständigheter. Stödet utgår, som jag har sagt förut, till enskilda boktitlar, men det skall ge förutsättningar till verksamhet för många förlag av olika storlek och karaktär. Genom 1978 års reform har stödet fått en enhetligare utformning som efterhandsstöd. Samtidigt har möjligheter skapats att anpassa stödet till särskilda kostnader i samband med illustrationer, översättningar, utgivning av svenska tecknade serier i original samt litteratur på invandraroch minoritetsspråk. Sedan stödet infördes har totalt drygt 70 milj.kr. utbetalats som utgivningsstöd, varav enbart under den senaste treårsperioden ungefär 46 milj.kr. Under samma tid har kreditgarantier till bokförlag beviljats till ett belopp av totalt 9 milj.kr., fördelat på drygt 30 förlag. Det är klart att man kunde önska att man kunde göra mer. I dagens statsfinansiella läge ser jag emellertid inte några utsikter för detta. En viss omfördelning av litteraturstödet kan dock ske. Vi har i år gjort en uppräkning framför allt av stödet till boklådorna, för vi har ansett det vara angeläget. Jag vill hävda att utan statsstödet till litteratur och kreditgarantierna till bokförlag skulle vi ha haft en avsevärt sämre situation. Det är framför allt de små förlagen som har gynnats. Vi kunde alla önska att man kunde göra mera. Ändå skulle jag vilja säga att det inte finns något land med en demokratisk samhällsstruktur där man har ett så omfattande stöd till litteratur och bokutgivning som vi har i Sverige.
Herr talman! Som jag sade i mitt förra anförande är jag fullt klar över att litteraturstödet har haft effekt och att det i dag är helt nödvändigt. Jag tycker emellertid att det inte är tillräckligt.

Det här drabbar främst de mindre, udda förlagen som tvingas slå igen. Det har många kulturarbetare, författare och andra vittnat om, inte minst i de debatter som förekommit på tidningarnas kultursidor. Detta innebär att en mängd litteratur i en framtid kanske inte kommer att bli utgiven. Det är viktigt att vi har många tidningar, men lika viktigt är det att vi har en bredd i bokutgivningen. Jan-Erik Wikström hänvisar till det statsfinansiella läget. En oerhört liten summa skulle emellertid behövas till att genomföra några av de förslag som jag tog upp i mitt förra inlägg. Därmed skulle en kvalitativt högtstående bokutgivning kunna räddas. Inte heller skulle det kosta särskilt mycket att införa ett distributionsstöd kopplat till produktionsstödet. Herr talman! Förhoppningsvis kommer fallet Bo Cavefors att leda till en på sikt bättre situation för det svenska språket och för böckernas fortlevnad i vårt land. Tyvärr tvingas man konstatera att det lidande och de övergrepp som Bo Cavefors utsatts för kvarstår.

Herr talman! Med hänvisning till 6 kap. 1§ riksdagsordningen får jag meddela följande. Min avsikt har varit att den 2 februari besvara en interpellation av Marie-Ann Johansson om samhällets inflytande på datautvecklingen. Marie-Ann Johansson hade emellertid inte möjlighet att ta emot svaret den dagen. Jag har därför kommit överens med henne att besvara interpellationen den 9 februari.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat industriministern om vad avsikten är med de pågående och planerade borrningarna i Hälsingland. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Gunnel Jonäng har frågat mig dels om jag vill medverka till att provborrningar inte påbörjas i en kommun utan att skälig information ges till kommunen och kommuninvånarna, dels om jag är beredd att medverka till att kommuner som i folkomröstningen om kärnkraft sagt nej till kärnkraft inte kommer i fråga när det gäller förvaring av kärnkraftsavfall. Jag besvarar dessa frågor i ett sammanhang. Programrådet för radioaktivt avfall har påbörjat ett större undersökningsprogram för att finna bergkroppar som är lämpliga för slutlig förvaring av använt kärnbränsle och högaktivt avfall från detta. Enligt vad jag erfarit 103 avses undersökningarna komma att omfatta ett tiotal olika platser i Sverige, bl.a. vissa områden i Hälsingland. Bertil Måbrink har gjort gällande att provborrningarna i Hälsingland utförs under stort hemlighetsmakeri. Innan programrådet inleder ingående geologiska undersökningar på någon plats, informeras länsstyrelsen och kommunen. Så har också skett i detta fall. Om kommuner eller länsstyrelser så önskar, medverkar programrådet också i informationsmöten för kommuninvånarna. Därutöver tillhandahåller programrådet informationsmaterial om den verksamhet som programrådet bedriver. Det nu gällande kärnkraftsprogrammet stöds av en majoritet av det svenska folket. Den elenergi som produceras i kärnkraftverken kommer hela Sverige till godo. Mot bakgrund av vad jag nu har anfört finner jag ingen anledning att, med hänsyn till eventuella lokala majoriteter i kärnkraftsomröstningen, verka för att undanta vissa regioner i Sverige från den typ av geologiska undersökningar som programrådet f. n. genomför.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag tänker inte orda så mycket om Pravs information till Ovanåkers kommun och dess invånare, utan bara konstatera att man helt enkelt inte bär sig åt på det sätt som Prav har gjort. En kommun har rätt att ställa krav på ordentlig information innan åtgärder vidtas. Det är det minimum av anständighet som är nödvändigt i umgänget mellan myndigheter och befolkning. Prav har självt i lokalpressen medgivit att programrådet tillämpar en annan informationsteknik nu efter Kynnefjäll. Jag skall inte heller spilla ord på Bergvik och Ala AB, som gav tillstånd till provborrningar på sin mark. Det är ansvarslöst handlat gentemot den kommun inom vars gränser företaget äger stora skogsmarker. Det är den snöda vinningen som talar. Energiministern anser tydligen att det är moraliskt försvarbart att överväga slutförvaring av kärnkraftsavfall i en kommun där en majoritet av befolkningen i folkomröstningen sade nej till kärnkraft. Jag anser inte det. Dessutom vill jag påpeka att när det gäller Hälsingland över huvud taget har det aldrig någonsin utlokaliserats någonting dit. När det t.ex. varit fråga om att utlokalisera statlig verksamhet har man inte funnit Hälsingland på kartan. Men nu passar det, när det gäller avfallsförvaring och eventuell uranbrytning. Jag tycker faktiskt att det känns bittert. slutar då Prav att provborra? Det är helt meningslöst att provborra om man Nr 70 inte får lägga något avfall där. Sd Tisdagen den Jag har ytterligare en viktig fråga att ställa till energiministern: Är det inte 3 februari 1981 dags nu att förkasta KBS-metoden? Ar det inte dags att Sverige inser och medger att denna metod helt enkelt är omöjlig? Andra länder har redan insett detta. Nu i dagarna har amerikanska forskare varnat Sverige för ar för förvaring KBS-metoden, då man anser att blyet i kapslarna efter 500 år t.o.m. är qv radioaktivt giftigare än det radioaktiva avfallet. I somras sade FN:s atomenergiorgan avfall IAEA att det inte går att hindra att avfallet kommer ut i grundvattnet. Problemen är så komplicerade, sade man, att man inte vet vad som kan hända. Om vi från svensk sida fortsätter med KBS-metoden innebär det bara slöseri med resurser, och det innebär också att vi kan förlora vårt internationella anseende om vi ägnar oss åt att använda sådana metoder. Vi måste lösa de här frågorna globalt.
Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Frågan om provborrningarna handlar inte om huruvida dessa skall göras i kommuner som hade nej-majoritet eller i kommuner som hade ja-majoritet vid folkomröstningen i mars förra året. Provborrningar för att undersöka om något berg är lämpligt för förvaring av atomsopor skall enligt min mening över huvud taget inte få förekomma någonstans i vårt land. Det är därför jag har ställt frågan på det sätt jag har gjort. Min motivering för detta är kort och gott att det inte är vetenskapligt belagt att bergrum skulle vara en möjlig förvaringsplats för atomsopor. Den s.k. KBS-metoden är ett falsarium och saknar därmed naturligtvis vetenskapligt värde. Jag kan understryka den sista frågan som Gunnel Jonäng ställde, nämligen om det inte är dags att över huvud taget skrota KBS-metoden. Det finns ingen internationell instans som har bemödat sig om att ta KBS-metoden som något argument när det gäller förvaring av radioaktivt avfall. Vi vet också att av 19 internationella remissinstanser avvisade 16 KBS förslag. Vi vet dessutom att internationella vetenskapsmän arbetat i många tiotal år med förvaringsproblematiken och ännu inte hittat någon lösning. KBS arbetade några månader, men så blev också dess förslag ett falsarium, som jag sade. Den kraftiga reaktionen mot Pravs borrningar är berättigad. Jag tycker att man skall sluta upp med försöken att ta till lösningar som kan få katastrofala konsekvenser. Vad man i stället måste fortsätta med är forskning. Samtidigt måste man låta atomsoporna stå så att man hela tiden kan kontrollera desamma. Har man en gång stoppat ner soporna i ett berg har man också förlorat kontrollen över dem. Det är naturligtvis också helt möjligt att minska användningen av kärnkraften. Man behöver inte bygga tolv reaktorer. Vi har som bekant överskott på energi i dag — det känner energiministern till. Till sist: KBS har försökt att göra sin lösning smakligare genom att hävda att Cogémaavtalet skulle innebära krav på förglasning. Men bergrumsför 105 varing är inte säker ens om man använder förglasning. Jag vill påstå att man från KBS sida ljuger också i det här avseendet. I Cogémaavtalet finns nämligen ingen som helst garanti om förglasning inskriven.

Herr talman! Jag vill först framhålla att vi enligt alla tre linjerna i folkomröstningen skulle få en viss mängd använt kärnbränsle — låt vara långt mindre enligt linje 3 än enligt linje 1 och 2. När vi nu kommer att få använt kärnbränsle här i landet måste vi betrakta omhändertagandet av detta som en mycket viktig säkerhetsfråga. Det är enligt min mening säkerheten och ingenting annat som skall vara vägledande för vårt handlande. F.n. har vi en metod som vi har bedömt som säker, nämligen KBS-metoden. Vi har i och för sig tid att arbeta vidare — och det skall vi också göra -— för att se om vi kan hitta ännu bättre metoder. Men så länge vi inte har gjort det måste vi arbeta med utgångspunkt i KBS-metoden, och då måste vi också fortsätta med provborrningarna. De gör utomordentligt liten skada i miljön — det är fråga om oerhört små ingrepp. Det vore enligt min mening oansvarigt att i dag avbryta de borrningar som har säkerheten till syfte. Jag tycker att vi alla har ett ansvar när det gäller att klargöra säkerhetsaspekterna i den här frågan för de människor som naturligt nog känner oro, och jag hoppas att få hjälp med att förklara detta även från Gunnel Jonäng och Bertil Måbrink. Vi kommer att behöva ta slutgiltig ställning till de här frågorna först in på 2000-talet. När programrådets undersökningar är färdiga kommer kommunerna att få alla möjligheter att ta ställning till och yttra sig över dem. Men att i dag avbryta undersökningarna på begäran av en kommun tycker jag inte bör komma i fråga.
Herr talman! Det är riktigt att också linje 3 uttalade sig för ett kärnkraftsprogram, men det var begränsat och skilde sig väsentligt från det som förespråkades av linje 1 och linje 2. Det innebär ju inte att vi har gjort avkall på säkerhetsfrågorna, utan det är snarare tvärtom. Dem har vi hela tiden hävdat. Jag tycker det är ologiskt att som regeringen gör å ena sidan erkänna att man är tveksam till KBS-metoden men å den andra insistera på att den skall tillämpas.

"Eftersom man nu har gått in för att borra så intensivt som man gör, så tänker man tydligen också stoppa ned de här atomsoporna i berget. Det är verkligen inte att värna om säkerheten, utan det är snarare tvärtom. Det är oerhört vårdslöst. Är det då inte bättre att vi t. v. har atomsoporna synliga så att vi kan kontrollera dem och att vi samtidigt satsar på forskning i samarbete med internationella instanser för att få fram en säker definitiv förvaringsplats, om Nr 70 detta nu över huvud taget är möjligt? Vilken kontroll har vi om vi en gång Tisdagen den stoppat ner soporna i berget och pluggat igen det? 3 februari 1981

Herr talman! Energiministern säger att vi har en viss mängd avfall och att — ar för förvaring säkerheten är det viktigaste. På den punkten är vi överens, men jag säger som av radioaktivt Bertil Måbrink: Sätter vi säkerheten främst när det gäller slutförvaringen, avfall måste vi också förkasta KBS-metoden, för mer och mer talar för att denna metod icke ger oss någon säkerhet. Vår regering har ansvaret för att alla i det här landet får så stor trygghet och säkerhet som möjligt. Mer och mer uppgifter visar att detta är en omöjlig metod i framtiden. Vi har ju nu senast de amerikanska forskarna som varnar för metoden. Vi måste alltså söka oss fram på andra vägar. Vad som är nödvändigt i dag är att fastslå: Den här metoden håller inte. Vi måste söka oss fram till nya metoder, vi måste forska. Det skall inte göras enbart i vårt land, utan det måste över hela världen bli en gemensam satsning på forskning. Vi måste globalt hjälpas åt för att klara problemet med hanteringen av avfallet. Det är alltså nödvändigt att globalt försöka komma fram till lösningar och avtal som kan garantera den trygghet och säkerhet som vi alla är överens om att sträva efter.
Herr talman! Jag är överens med både Bertil Måbrink och Gunnel Jonäng om att vi måste fortsätta arbetet på att få fram så bra metoder som möjligt. Men tills vi har hittat bättre metoder, får vi hålla oss till det bästa som vi har, nämligen KBS-metoden, som jag på intet sätt förkastar i dag. Jag säger bara att det kan komma bättre metoder, men dessa finns alltså inte ännu. Så länge vi inte har förkastat KBS-metoden — och det har vi således inte gjort ännu — skall vi också skaffa oss ett underlag för att använda och utveckla den. Det goda behöver inte vara det bästas fiende. Vi skall fortsätta att forska, men vi måste samtidigt utveckla den metod som vi har.
Herr talman! Jag blir litet förvånad, Carl Axel Petri. Inser inte Carl Axel Petri, vår energiminister, att KBS-metoden är ute? Den är borta ur bilden. Alla de gedigna internationella organ som verkligen kan de här frågorna och som verkligen har tittat på KBS-metoden har ju dömt ut den. De vill inte ens ta i den med tång. Ändå insisterar regeringen på att det är en bra metod. Jag talade om de 19 internationella remissinstanserna, varav 16 helt har dömt ut metoden. Vidare talade jag om att man i internationella sammanhang i 15-20 år har forskat om förvaringsproblemen utan att hitta någon lösning. KBS kom efter några månader — kanske var det efter litet längre tid — och sade att det nu finns en lösning, varefter man satte i gång och provborrade. Detta är, enligt min mening, oerhört ansvarslöst. Jag förstår de människor som reagerar, och jag tycker att de skall fortsätta att göra det.
Herr talman! Det dröjer ju länge innan det blir aktuellt med slutförvaring, varför vi har tid på oss att forska. Varför skall vi då använda KBS-metoden, som mer och mer fördöms över hela världen? Jag tycker att detta är helt felaktigt. Vi måste förkasta metoden och söka nya vägar. Tror vi att vi aldrig kommer att använda KBS-metoden, innebär det ju ett slöseri med resurser, om vi ändå arbetar med den. Jag är faktiskt också ängslig för hur Sveriges anseende internationellt kommer att påverkas. Kommer det att ta skada av att vi arbetar med och tror på metoder som man internationellt förkastar? Jag är verkligen rädd för det.
Herr talman! Jag vill inte alls instämma i den nedvärdering av KBS metoden som både Bertil Måbrink och Gunnel Jonäng har gett uttryck åt. Den har efter omfattande utredningar bedömts som säker, och den bedömningen har vi i dag ingen anledning att ändra på. Men jag vill än en gång betona att vi har tid på oss. Under den tiden bör vi arbeta vidare. Men det ena hindrar inte det andra. Vi bör också arbeta vidare på att undersöka vilka möjligheter vi har att förvara avfallet enligt KBS-metoden, och det kan vi göra, speciellt eftersom den inte förorsakar några skador.
Herr talman! Jag skall inte fortsätta debatten mycket längre. Men det är väl fel att säga att KBS-metoden har bedömts som en säker förvaringsmetod. Vi kanske skall säga, att av de lösningar som man har prövat är KBS-metoden den bästa. Men det säger inte att det är en säker och bra lösning. Så som jag här har redogjort för dömer man ut de internationella remissinstanserna, och det tycker jag är verkligt oroande. Sedan har jag tagit upp Cogémaavtalet och påståendet att KBS-metoden skall innebära förglasning av avfallet. Nu vet jag att Cogémaavtalet är hemligstämplat, men energiministern vet också att det har läckt ut vad avtalet innehåller. I avtalet finns alltså ingen garanti för förglasning, och det gör hela KBS-metoden ännu farligare.
Herr talman! Vi får inte vara statiska i vårt tänkande. Även om det en gång i tiden slogs fast att KBS-metoden var bra och man talade om avfallsfrågan var löst så måste man ständigt ompröva.

Vi kan aldrig få vara statiska, utan vi måste ständigt ompröva — och det är nu dags att ompröva den här metoden.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att trygga sysselsättningen vid Lövånger Elektronik AB. Som John Andersson nämner i sin fråga försattes Lövånger Elektronik AB i konkurs sommaren 1980. Bolagets rörelse har därefter fortsatts av konkursboet. I samråd med industridepartementet har konkursförvaltaren försökt finna intressenter för en fortsatt verksamhet i Lövånger inom elektronikområdet. Den relativt långa tid som nu har förflutit sedan konkursen inträffade är tyvärr ett tecken på svårigheterna att finna intressenter som har förutsättningar och tillräckliga ekonomiska resurser att klara av en fortsatt drift. Arbetet med att söka nå en lösning för framtiden fortsätter. Jag kan i dag inte säga något om resultatet av detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är ett svar som inte lämnar något besked om framtiden för de anställda, utöver beskedet att arbetet för att nå en lösning fortsätter. Det finns f. ö. mycket att diskutera när det gäller detta företag. Bl. a. har facket påtalat ett flertal omständigheter som minst sagt verkar underliga. Men de tre minuter som står till mitt förfogande medger inte någon längre utläggning därvidlag. Jag vill emellertid nämna att företaget i juli förra året hade 107 anställda, i dag är det 66 anställda, och i morgon mister ytterligare 17 sina jobb. Nu har det gått lång tid. Om ingenting händer är risken stor att hela företaget försvinner — att också de återstående anställda mister sina jobb. Enligt min mening är en snar lösning önskvärd. Nu har det här företaget också en gång varit ett statligt företag, och jag skulle vilja fråga industriministern om han kan tänka sig att staten ånyo går in som ägare, för att möjliggöra fortsatt drift och på detta sätt rädda jobben.
Herr talman! Jag vill vitsorda att samhället gjort stora insatser för att rädda sysselsättningen i Lövånger Elektronik AB, och det pågår — som jag antyder i mitt svar — förhandlingar för att hitta en lösning på de nu aktuella problemen. Jag skulle i det sammanhanget också vilja svara på den sista frågan från John Andersson, nämligen om ett statligt övertagande skulle kunna vara aktuellt för att säkra sysselsättningen. Det är inte aktuellt, och det skulle inte lösa problemen, eftersom företagets problem beror på marknadsförutsättningarna. Oavsett om staten är ägare eller om det är enskilda intressenter gäller det här att få ett produktsortiment som har goda marknadsförutsättningar. Det är det arbetet som nu pågår.
Herr talman! Min fråga till industriministern, om det kunde finnas en möjlighet att det här företaget återgick till statligt ägande, grundar sig på att staten redan har satsat många miljoner i företaget. Men enligt vad industriministern nu uppger, ser han ingen möjlighet att gå den vägen. Då får jag väl till slut bara hoppas att industriministern påskyndar arbetet med att finna en lösning för företaget och att detta sker inom en snar framtid. Annars är ju risken stor att företaget dör i en utdragen ovisshet — att de anställda lämnar företaget och företaget så att säga lägger ned sig självt.

Herr talman!

Regeringen har beslutat att förelägga riksdagen ett förslag om ett treårigt åtgärdsprogram för den manuella glasindustrin. Förslaget omfattar ett fortsatt och förstärkt industripolitiskt stöd till branschen. Tyngdpunkten ligger i ökade exportfrämjande åtgärder. Statliga lånegarantier, s.k. särskilda strukturgarantier, föreslås för att underlätta finansieringen av företagens ansträngningar vad gäller marknadsföring. I programmet föreslås ingå visst stöd till designverksamhet och — i syfte att höja den tekniska kompetensen inom branschen — teknisk fortbildning av vissa personalkategorier. Fortsatt investeringsstöd med avskrivningslån för investeringar i produktionsutrustning, som höjer effektiviteten, och i bättre arbetsmiljö föreslås också. Den totala ramen för programmet är 36,5 milj.kr., vartill kommer särskilda strukturgarantier på 25 milj.kr. Det föreslagna åtgärdsprogrammet innebär en avsevärd satsning från samhällets sida för att stärka den manuella glasindustrins, inte minst Kosta Boda-koncernens, konkurrenskraft och därmed trygga sysselsättningen på sikt.

Herr talman! Jag måste tacka för svaret på min fråga. Jag hade naturligtvis hoppats att det skulle lyda så här: Åtgärder skall omedelbart vidtas för att stoppa nedskärningen i Boda! Men så var ju inte riktigt fallet. På våren 1979 beställde riksdagen en samlad plan för samhällets insatser i glasindustrin. Målsättningen skulle vara den som anges i svaret, dvs. att bevara den långsiktiga konkurrenskraften och den konstnärliga kvaliteten, så att sysselsättingsnivån skulle kunna bibehållas. Branschen hade vi den tidpunkten 1 900 anställda. I utredningsförslaget, som kom i somras, föreslogs nedskärningar med 300 anställda. Medan utredningen har pågått har emellertid antalet sysselsatta sjunkit med ungefär 300. Vi är alltså redan nu nere på den nivå som utredningen tyckte var bra. Det finns f. n. 1 600 anställda. Nu har 70 personer vid Boda glasbruk varslats om avsked. Jag ville därför veta om industriministern tänkte vidta några särskilda åtgärder just beträffande Boda. Jag är medveten om att det i dag har presenterats en proposition om de statliga insatserna i glasindustrin, och jag tackar särskilt för att jag fick den tillsammans med frågesvaret, eftersom jag har letat efter den tidigare i dag. Men den propositionen gäller åtgärder under nästa budgetår, så den är inte helt aktuell i det här fallet. Situationen är akut för de anställda i Boda glasbruk. Både att man avskedar och sättet som man gör det på måste starkt ifrågasättas, tycker jag. Om vi skall hålla oss till riksdagens målsättning skall inga nedskärningar få ske, utan i stället borde nyanställningar göras. Därför vill jag fråga: Har industriministern haft någon kontakt med företagsledningen och diskuterat detta? När det sedan gäller sättet att avskeda har företaget verkligen uttryckt sig litet tokigt genom att ställa ultimatum till de anställda: Antingen lägger vi ner hela bruket eller också godtar ni att vi plockar ut de 70 mest lönsamma och driver bruket vidare! Jag tycker det är ett ganska cyniskt resonemang, som inte hör hemma i 1981 års Sverige. Tyvärr är lagstiftningen på området bristfällig, men jag hoppas att industriministern vill vara med och rätta till bristerna. Jag vill påminna industriministern om de allvarliga konsekvenser som varje nedskärning får, eftersom branschen är koncentrerad till fyra kommuner och bruket i regel är helt dominerande på sin ort. Dessa orters överlevnad står på spel, med allt vad det innebär av sociala problem för människorna där. Jag har inte sett eller hört några protester från centerpartiet mot den utarmning av bygden som pågår. Därför vill jag fråga om industriministern tycker som jag, att det får vara nog nu. Säg ifrån i så fall! Vad en industriminister säger betyder ändå ganska mycket, och ännu mer betyder förstås vad han gör. Mina följdfrågor är: 1. Har industriministern haft någon kontakt med företagsledningen i Boda? Om inte, finns det i så fall några planer på att ta en sådan kontakt? 2. Tycker industriministern att det får vara nog nu med nedskärningar när det gäller den manuella glasindustrin?
Herr talman! När man diskuterar den manuella glasindustrins framtid tror jag att man bör vara väldigt försiktig med att använda prognoser för sysselsättningstal. Det är nu en ganska ordentligt satsning som samhället gör för den här branschen genom det treårsprogram som vi i dag förelagt riksdagen förslag om. Jag har goda förhoppningar om att man på den vägen — inte minst genom inriktningen mot stöd till marknadsföringsinsatserna— skall kunna hävda branschens utvecklingsmöjligheter. Låt oss alltså inte vara så defaitistiska och i förväg diskutera företagsnedskärningar. I stället bör vi göra det maximala av det stora och ganska ambitiösa program som vi i dag presenterat för riksdagen. Jag har inte själv haft någon ny kontakt med företagsledningen, men här sker genom både industriverket och industridepartementet en fortlöpande diskussion med glasindustrins skilda företag. Det har alltså förekommit sådana kontakter i skilda sammanhang. När det gäller företagens personalpolitik, som Lena Öhrsvik tar upp, måste det vara företagens ansvar att tillsammans med facket lägga upp denna. Här kan staten inte gå in med pekpinnar och dirigera företagen, så länge dessa rör sig inom lagens råmärken.
Herr talman! Industriministern säger att det förekommer fortlöpande kontakter med företaget. Jag vill fråga om man vid dessa kontakter gjort klart för företaget att riksdagen hade vissa intentioner med sina beslut. Eller vad har kontakterna gått ut på? Industriministern hänvisar hela tiden till det förslag som framlagts i dag. Jag har inte haft tillfälle att ta del av det och tänker därför inte diskutera det. Men nu gäller det den akuta situationen i Boda. Jag fick inget svar på min andra fråga, om industriministern inte tycker att det får vara nog med nedskärningar nu när dessa så hårt drabbar en bygd som är beroende av just den här branschen. Det är en väldig koncentration av glasbruk till just de fyra kommuner som jag nämnde, och varje liten nedskärning får allvarliga sociala konsekvenser. Det är inte bara Boda som skär ned, utan det sker även på andra håll, ehuru inte i samma omfattning. Det gäller t.ex. 10 anställda i Orrefors. Pukeberg halveras och får ungefär 35 anställda kvar. Även Målerås halveras, och där blir det 12 anställda kvar. Men det är i Boda som situationen är helt akut, och därför ville jag veta om man tänkte göra någonting speciellt just med tanke på den orten.
Herr talman! Lena Öhrsvik vill veta om vi gjort klart för företagen vilka intentioner — som hon säger — riksdagen hade. Det har ju riksdagen själv talat om för alla intresserade genom det beslut som riksdagen fattade. Men riksdagen har dess värre inte kompletterat detta mål med att också ange hur marknaden skall skapas, utan det har varit vår uppgift att försöka konstruera de åtgärder som skall ge företagen den marknad som de behöver för att hålla sysselsättningen uppe. Svaret är alltså att den proposition som vi nu lagt fram innehåller förslag till de åtgärder som vi från samhällets sida kan vidta för att ge både de stora och de små glasbruken en chans till utveckling. Sedan vill jag gärna instämma med Lena Öhrsvik när hon säger att utarmningen av den här bygden inte bör få fortgå. Men det viktiga är ju att människor har sysselsättning. Man får tolerera att det sker en viss förändring. Jag vill påpeka att sysselsättningsutvecklingen i de här bygderna inte är så negativ som man ibland gör gällande. Här förekommer ju också en utveckling av annat näringsliv. Inte minst har utvecklingsfonderna i de berörda länen gjort en betydelsefull insats i det avseendet.
Herr talman! Det är bra att industriministern nu för första gången instämmer i att det får vara nog med nedskärningar. Men det vore än bättre om han sade det litet högre. Jag har förut uppmanat industriministern: Ryt till så att det hörs ända ner till Småland! Jag tror inte att man där riktigt har förstått att industriministern ändå har denna uppfattning, eftersom industriministern tidigare inte tagit avstånd från utredningsförslaget osv. Vi skall naturligtvis återkomma och diskutera den proposition som i dag har framlagts. Vi får se vad den innehåller och vilka konsekvenser dess förslag kan få. Men jag tycker att det hade varit bra för de anställda i Boda om industriministern klart hade sagt: Här får inte någon nedläggning ske, och vi skall omedelbart ta kontakt med företagsledningen.

Fru talman! På tisdagen nåddes vi av ett glädjande bud från arbetsmarknadens parter. LO och SAF hade lyckats sluta ett tvåårigt avtal för sina medlemmar. Om man ser till avtalets utfall för hela avtalsperioden bör det medverka till en förbättrad internationell konkurrenskraft för det svenska näringslivet. Därmed lämnar dessa båda organisationer på vår arbetsmarknad ett aktivt bidrag till att balansen i den svenska ekonomin skall kunna återställas. Parterna har på så sätt tagit ett aktivt ansvar. Det är naturligtvis med stor tillfredsställelse jag konstaterar detta samt att det har gått så snabbt och odramatiskt att uppnå detta resultat. Samtidigt med att man slöt avtal gjorde LO och SAF ett gemensamt uttalande: ”Balansen i Sveriges ekonomi måste snart återställas. Härför krävs kraftfulla åtgärder som måste präglas av framtidstro och realism. Vårt välstånd vilar på det dagliga arbetet och skapas inte av lånefinansierade bidrag och subventioner. Därför måste arbetets värde erkännas, lönsamheten förstärkas och sysselsättningstillfällena inom näringslivet återvinnas. Det yttersta ansvaret för att nödvändiga åtgärder vidtas åvilar regering och riksdag men också kommunernas beslutande församlingar. Arbetsmarknadens parter känner sitt ansvar. Det nu träffade avtalet är ett uttryck för detta. Ansvaret innebär också att man i samverkan måste söka höja produktiviteten inom näringslivet. Därigenom kan inflationen dämpas, företagens internationella konkurrenskraft förbättras och investeringarna öka. SAF och LO vill också framhålla vikten av att företagen och myndigheterna iakttar återhållsamhet i fråga om prisoch avgiftshöjningar.” Fru talman! Det här uttalandet förtjänar att uppmärksammas och uppskattas av oss politiker liksom av hela den svenska allmänheten. I uttalandet finns en kraftfull uppmaning till regering, riksdag och kommuner att ta det yttersta ansvaret för att nödvändiga åtgärder vidtas — åtgärder som skall präglas av framtidstro och realism. Fru talman! Det är också med denna föresats och i denna anda som regeringen har arbetat fram det program som vi nu kommer att förelägga riksdagen. Detta program innebär en fortsättning av den omläggning av den ekonomiska politiken som regeringen har inlett. Det är en omläggning som syftar till att frigöra resurser för att vi skall kunna bygga ut och stärka vår produktionsapparat. Jag skall kortfattat redovisa innehållet i detta program. Det är nödvändigt att stimulera till extra arbetsinsatser och att stimulera människor till att starta eget. Det är nödvändigt att motverka avdragsjakt, skattefusk och svarta marknader. En effektiv metod att nå detta resultat är att genomföra en rejäl marginalskattereform. Den inriktning regeringen vill ge en sådan reform är att sänka marginalskatten till 50 90 för den helt dominerande andelen heltidsarbetande inkomsttagare. Detta förutsätter en motsvarande justering av gällande marginalskattetak. En reform med den inriktningen bör genomföras i tre steg med början 1982 och ett fullföljande 1983 och 1984. Det är helt klart att en marginalskattereform av en sådan omfattning kommer att ställa krav på en anpassning av bruttolönerna under de kommande åren. Därför måste en sådan reform föregås av överläggningar med arbetsmarknadens parter. Till sådana kommer vi att inbjuda. Reformen kan beräknas kosta 5-7 miljarder kronor. I nuvarande statsfinansiella läge är en totalfinansiering av reformen helt nödvändig. Regeringen kommer också att inbjuda den socialdemokratiska oppositionen till överläggningar i frågan. Vi kommer därefter att senare i vår återkomma med förslag till riksdagen. Riksdagen har under hösten, efter förslag från regeringen, beslutat om en rad åtgärder för att stimulera aktiesparandet. Det ökade intresset avspeglas nu också i ett ökat tillflöde av riskkapital till aktiemarknaden och en ökad anslutning till det s.k. skattefondssparandet. Ett betydande antal företag har också utnyttjat möjligheten till aktiesparande i det egna företaget på samma villkor som inom skattefondssparandet. I den skattepolitiska debatten har ett ökat intresse kommit att riktas mot de olika avdragen. Inte minst har de s.k. nolltaxeringarna kommit att spela en stor roll i denna debatt. De höga marginalskatterna i förening med en hög inflationstakt gör det förmånligt att också till mycket höga räntor ta lån på den grå kreditmarknaden. En marginalskattereform minskar i sig motiven för sådana avdrag. Men också detta är ett område som det är naturligt att diskutera i samband med utformningen av en marginalskattereform. Detta gäller även om en rad åtgärder under senare år har vidtagits för att direkt komma åt de olika problem som sammanhänger med avdragsrätten. Rätten att göra reparationsavdrag för ombyggnad av hyreshus med statliga lån har begränsats. Det innebär att ett av de vanligaste fallen med stora underskottsavdrag kunnat stoppas. Sedan förra våren arbetar den s.k. underskottsavdragsutredningen. Den kommer inom kort att få tilläggsdirektiv, som innebär att utredningen med förtur skall lägga fram förslag till provisoriska åtgärder mot de s.k. nolltaxeringarna. Hösten 1980 har riksdagen vidare beslutat om skärpning av realisationsvinstskatten på fastigheter. Skattefusk och skatteflykt skall bekämpas. Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder i detta syfte. Det finns ingen patentmedicin mot skattefusk och skatteflykt. Åtgärder krävs därför över ett brett fält. I budgetpropositionen föreslås förstärkta resurser för att effektivisera skatteindrivningen och skattekontrollen. Från årsskiftet gäller en särskild skatteflyktlag. Den syftar till att förhindra att krångliga avtalskonstruktioner används för att kringgå skattelagarna och därigenom slippa skatt. Under våren lägger regeringen fram flera propositioner som ett led i kampen mot skattefusket. Låt mig ge några exempel: Åtgärder sätts in mot den s.k. grå arbetskraften. Nya regler föreslås för att förbättra kontrollen och uppbörden i samband med entreprenader och annan verksamhet med anknytning till den grå arbetskraften. Mervärdeskattekontrollen skall ytterligare förbättras, bl.a. vid registrering av skattskyldiga. Preskriptionsförslag vid indrivning av skatter, avgifter och tullar ses över för att man vill söka åstadkomma en skärpning. Bl. a. övervägs bestämmelser som innebär att preskriptionstiden kan förlängas, om en person på olika sätt saboterar indrivningen, t.ex. genom att hålla sig undan utomlands. Åtgärder sätts vidare in för att försvåra spekulation i bl.a. diamanter och guldjetonger. Om kontrollproblemen kan lösas på ett tillfredsställande sätt, läggs ett regeringsförslag fram i höst. Taxeringskontrollen av räntebetalningar och utlandstransaktioner skall skärpas. Även på detta område bör förslag kunna läggas fram nu i höst. Åtgärder kommer också att vidtas för att åstadkomma en mer effektiv tillämpning av nuvarande skatteregler beträffande fritidsbåtar samt för att klargöra hur en punktskatt på sådana stora fritidsbåtar som kan betecknas som lyxbåtar bör utformas. Om jag har förstått den politiska debatten rätt, finns det också inom socialdemokratin ett betydande intresse av att påverka och förändra vårt skattesystem i alla dessa avseenden. Därmed borde det finnas förutsättningar för konstruktiva överläggningar, om socialdemokraterna accepterar regeringens inbjudan. Fru talman! Vi kan inte låna upp stora belopp i utlandet för att den vägen finansiera vår egen konsumtion. Den växande förståelse som finns hos allmänheten för dessa grundläggande fakta är också en viktig grund för den stabilisering av den svenska ekonomin som regeringen nu genomför. Jag tror att få, om ens någon, i dag kan bestrida nödvändigheten av de kraftfulla åtstramningsåtgärder som regeringen genomförde under hösten. Utan höjningen av momsen och vissa punktskatter hade det svenska bytesbalansunderskottet varit betydligt större än i dag. Utan höstens sparpaket på 6 miljarder i statsbudgeten tillsammans med övriga budgetåtgärder hade vi i dag haft ett betydligt större budgetunderskott och därmed sämre möjligheter att framgångsrikt gå in och bekämpa inflationen. Vi måste få fart på investeringarna och bygga ut vår produktionsapparat. Vi måste med gemensamma krafter arbeta oss ur krisen. Det är bara den vägen vi långsiktigt kan trygga sysselsättningen för de många människorna i vårt land och lägga grunden till en fortsatt välfärdsutveckling, när dagens påfrestningar väl har kunnat övervinnas. Därför kommer regeringen också att föreslå ett antal åtgärder som på olika områden kan stimulera till investeringar och öka företagens vilja till de offensiva satsningar som är helt nödvändiga. Genom den stora energipolitiska propositionen, som kommer att presenteras i mitten av februari, bereds vägen för en rad framtidsinriktade satsningar. Energipropositionen innebär kraftiga satsningar både på ökat sparande av energi och på övergång från olja till andra energislag samt satsningar på forskning och utveckling rörande nya energikällor. Redan i höstas satte regeringen in en rad åtgärder på investeringssidan. Jag vill bara påminna om det extra investeringsavdraget för 1982. Den här gången gäller det också vid den kommunala beskattningen. Jag vill också påminna om de ökade möjligheterna för företagarna att utnyttja investeringsfonderna. Regeringen kommer nu också att lägga fram förslag till åtgärder för att få fram mer råvara till skogsindustrin. Enskilda skogsägare kommer att få extra skatteavdrag för avverkningar som sker t.o.m. avverkningssäsongen 1983. Dessa skattelättnader får skogsbruket självt finansiera genom att vi höjer den s.k. skogsvårdsavgiften. Vi vet att det finns betydande virkesförråd inom ett område av inlandet i norr, och där är — oavsett vem som är ägare till skogen — nettoresultatet vid en avräkning noll. För att göra det ekonomiskt intressant att avverka också i det området kommer vi att införa ett stöd till återväxtåtgärder när avverkningar sker. Återigen: Alla de här åtgärderna finansieras inom skogsbruket. De skattelättnader som skogsägarna får skall alltså inte andra kategorier i samhället lämna sitt bidrag till. Vi kommer också att föreslå åtgärder för att stimulera export av svenska varor. Vi förlänger exportkreditsystemet. Räntenivån för krediter, som enligt överenskommelse gäller internationellt, har för svensk del varit 0,25 20 mindre förmånlig än den som andra länder har tillämpat. Denna skillnad tar vi bort, och vi ansluter oss därmed till internationell praxis. Men vi kommer också att fortsätta arbetet i internationella fora för att få bort denna kraftiga subvention av exporten. Det är inte rimligt att man har en så kraftig subvention på exportkrediter, men en förutsättning för förändring är att länderna kommer överens om att höja räntenivån. Vi planerar också åtgärder för att lägga fram ett särskilt exportprogram för framför allt de små och medelstora företagen, som har betydande möjligheter till export. Vi föreslår också åtgärder för att underlätta industrins rekrytering av arbetskraft. Det kommer att ske på flera olika sätt. Arbetsmarknadsutbildningen skall i högre grad än i dag inriktas på de behov som finns inom industrin. Arbetsförmedlingen skall effektiviseras. Ett särskilt stöd till rekrytering av arbetskraft till industrin kommer att införas. Det stödet skall ha en sådan utformning att det gäller nettoökningen av antalet anställda vid varje företag. Företagen bör få ökade möjligheter att provanställa ungdomar och andra samt ökade möjligheter till extraanställning vid arbetstoppar inom företagen. Vi kommer också, efter det att arbetet i sjukpenningkommittén drivits så långt det är möjligt, att undersöka möjligheterna att öka självrisken i sjukförsäkringen. Fru talman! Det är enligt regeringens uppfattning nödvändigt att ytterligare begränsa den kommunala expansionen. Expansionstakten har under de senaste åren varit betydligt snabbare än vad som är förenligt med en samhällsekonomisk balans. Tillväxttakten är fortfarande för hög i förhållande till det tillgängliga utrymmet i samhällsekonomin. En åtstramning på den kommunala sidan måste ske på ett sådant sätt att det inte är de sämst ställda kommunerna som drabbas. Det har varit en självklar ledstjärna för regeringen i detta arbete. Det tredje steget i skatteutjämningsreformen kommer därför att genomföras som planerat. Men samtidigt vidtas åtgärder som minskar kommunernas och landstingens inkomster. Grundavdraget vid den kommunala beskattningen höjs från 6 000 till 7 000 kr. Kommunerna får då själva bära det bortfall i skatteunderlaget som följer av denna åtgärd. Kommunerna arbetar i dag under starkt ojämlika förhållanden. Det avspeglar sig bl.a. i stora skillnader i den kommunala utdebiteringen. Skatteintäkterna från juridiska personer fördelar sig mycket ojämnt mellan kommunerna. Regeringen föreslår nu att 20 70 av skatteunderlaget från juridiska personer skall tillföras staten. Vidare kommer regeringen att föreslå att vissa specialdestinerade statsbi drag reduceras eller tas bort helt. Regeringen kommer att fortsätta överläggningarna med kommunförbunden, bl.a. om möjligheterna att skjuta på redan beslutade reformer, som har kostnadskonsekvenser för kommunerna. Från regeringens och riksdagens sida måste vi vara beredda att medverka till att möjliggöra för kommunerna att komma ned till en ökningstakt i deras konsumtion på ca 1 96 per år. Vi måste alla ta vårt ansvar för att hålla den offentliga och privata konsumtionen inom samhällsekonomiskt acceptabla gränser. Jag möter också på möten runt om i landet en stor förståelse från kommunalpolitiker i alla partier när det gäller behovet av att bromsa upp den kommunala expansionen. I många kommuner pågår också ett arbete med att se över utgifter och olika verksamheter. Jag vill i detta sammanhang slå fast att det är bättre och riktigare att denna prioritering sker ute i kommunerna. Det är där man har kännedom om de lokala förhållandena och förutsättningarna. Genom att i största möjliga utsträckning fatta besluten nära de människor som berörs får man ett bättre utnyttjande av de resurser som sätts in. För att detta skall vara möjligt i praktiken måste vi minska antalet detaljbestämmelser som i dag reglerar kommunernas verksamhet. Också på detta område har regeringen överläggningar med kommunerna. I debatten har det ibland framställts som om regeringens förslag till åtgärder på det kommunalekonomiska området skulle innebära att kommunerna på område efter område måste sänka sin standard. Men i det sammanhanget måste vi ha klart för oss de skiftande ekonomiska förutsättningar som gäller ute i kommunerna. Skillnaden på hela 8 kr. mellan de kommuner som tar ut mest och de som tar ut minst i skatt är ju just beroende av skatteunderlaget och inte av skillnader i standard. Genom de åtgärder som regeringen föreslår på det kommunala området förstärks i praktiken den kommunala skatteutjämningen. Skillnaderna mellan fattiga och rika kommuner utjämnas. Inom kort skall regeringen föreslå riksdagen en rad åtgärder i budgetförstärkande syfte. Livsmedelssubventionerna kommer att i två etapper minskas med ytterligare 500 milj.kr. utöver de tidigare fattade besluten. Subventionerna till mjölken kommer dock inte att beröras. De generella bostadssubventionerna — räntebidragen — minskas med 200 milj.kr. utöver vad regeringen redan föreslagit i det sparpaket som framlades för riksdagen i höstas. Denna minskning sker framför allt i det äldre fastighetsbeståndet. Flerbarnsfamiljernas ekonomiska situation måste förbättras. Regeringen kommer därför att lägga fram förslag om att barnbidraget höjs med 750 kr. för det tredje barnet och med 1 500 kr. för det fjärde och följande barn i varje familj. Vi måste också minska budgetunderskottet genom nya regler för reseavdragen. I fortsättningen skall avdragen endast få gälla kostnader över 1000 kr. per år. På så sätt begränsas avdragsrätten till att gälla de arbetsresor där det är fråga om någorlunda rejäla avstånd mellan bostad och arbetsplats och där kostnaderna är betungande, medan avdrag inte kommer att medges för korta resor mellan arbete och bostad. Fru talman! Jag tror att jag gör mig till tolk för en bred opinion om jag säger att människor är trötta på vad de upplever som onödigt käbbel i politiken, trötta på en överdriven och av taktiska skäl betingad konfrontation över partigränserna. Det är naturligtvis så, att vår demokrati förutsätter en allsidig och ibland hårdhänt genomlysning av alternativen i svensk politik. Den politiska debatten och det politiska meningsutbytet är viktiga medel för att hjälpa den enskilde medborgaren att ta ställning så länge det är sakfrågorna som ställs i centrum. Men vi måste gemensamt med alla medel försöka undvika en situation där konfrontationen mellan partierna blir ett självändamål. Partitaktiska överväganden får inte gå så långt att de överskuggar den helt övergripande uppgift vi har som politiker: att forma en politik som är till största möjliga gagn för vårt land och dess medborgare. Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi har en hög materiell standard och en konsumtion som ligger långt över vad människor i många andra länder ens kommer i närheten av. Vi har nått betydligt längre med den sociala utjämningen än de flesta andra länder. Vi har en god social omvårdnad, ett väl fungerande utbildningsväsende och ett högt teknologiskt kunnande i vårt näringsliv. Låt oss också öppet erkänna att behovet av omställning i ekonomin inte enbart är en börda. Inom vissa områden kan vi uppfatta det som en positiv utmaning. Låt oss ta vårdområdet som ett exempel. Under de senaste decennierna har omsorgen i ökad utsträckning flyttats över från familjen till samhället. Generationerna lever i ökad utsträckning skilda från varandra. Vi har fått specialinstitutioner för olika kategorier, ofta med stängda dörrar dem emellan. Vi har fått det materiellt bra, men vi har delvis kanske tappat bort att vi också behöver varandra rent mänskligt. Vårdsektorn är ett område där det är nödvändigt för oss att söka nya och okonventionella former för att klara de mål vi vill uppnå och där vi måste finna metoder som bättre främjar kontakt, gemenskap och ansvarstagande mellan människor än vad som nu är fallet. På samma sätt måste samhällsplaneringen i framtiden mer utgå från sociala målsättningar och inriktas på att underlätta gemenskap och samarbete mellan människor. Vi kommer under 1980-talet att tvingas till en strängare hushållning med våra begränsade naturresurser och en politik som står mer i överensstämmelse med grundläggande miljökrav. På så sätt utgör 1980-talet en utmaning för oss alla — att genom nödvändiga systemförändringar komma fram till ett bättre samhälle, ett mänskligare samhälle, ett samhälle med större hänsynstagande till den enskilda människan. Det är en utmaning som vi alla måste vara beredda på. Fru talman! Regeringen har nu presenterat ett brett åtgärdsprogram för att komma till rätta med de grundläggande obalansproblemen i den svenska ekonomin. Vi måste alla inse allvaret i den ekonomiska situationen. Men vi skall också vara klara över de positiva utvecklingsmöjligheter som finns om vi sätter in rätta åtgärder i rätt tid. Sverige kan klara krisen och gå stärkt ur den. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att möjliggöra detta.

Fru talman! ”Nu går det inte längre. —-—-—-— Räntorna knäcker oss.” Ett överskott på 12 000 kr. förbyttes över en natt i ett minus på 8 000 kr. Detta säger Eva och Torgny Kärrman i en intervju i tidningen Land. Orsaken till deras förtvivlan är räntehöjningen den 20 januari, som förde upp räntan till den högsta nivån i modern tid. Tidningarna har varit fyllda av reportage om hur jordbrukare, villaägare och andra hårt har drabbats av kreditåtstramningen. Räntan höjdes därför att valutan i allt snabbare takt strömmade ur landet. Det stod alldeles klart att vår valutareserv icke under längre tid skulle tåla denna påfrestning. Alla är överens om orsaken till valutautflödet. Det hade inte just då hänt något speciellt i den svenska ekonomin. Den 12 januari framlade regeringen en budget som innehöll en ingående beskrivning av prisläget, men inte ett enda förslag till åtgärder för att komma till rätta med krisen. I Dagens Nyheter t.ex. kan man läsa följande kommentar: ”Det är inget tvivel om att det var de svaga regeringsdokumenten som kom företagen att tappa förtroendet för kronan och räkna med en devalvering.” Kanske kommer detta att föranleda en fotnot i de ekonomiska läroböckerna. En valutakris och en därav föranledd panikbromsning drivs fram icke i första hand av objektiva ekonomiska faktorer, utan av en regerings fullständiga brist på handlingsförmåga. När räntehöjningen var ett faktum sökte regeringen och framför allt dess ekonomiminister spela överraskad och moraliskt indignerad och sökte som vanligt vältra över ansvaret på andra. I själva verket var regeringen fullständigt medveten om vad som skulle hända. I vice statsministerns s.k. förtroliga brev till de andra partiledarna slås det sensationellt nog fast att regeringen redan i mitten av november haft klart för sig att en finansplan med ökade underskott men utan förslag om nya kraftfulla ekonomisk-politiska åtgärder skulle riskera att utlösa en valutakris. I två månader visste regeringen således vad som skulle ske. Allt tal om att man inte hann, att man inte hade underlag osv. framstår i denna belysning som ingenting annat än fega undanflykter. Förklaringen är att regeringen saknade kraft och förmåga att ena sig om en politik som kunde avvärja valutakrisen och räntehöjningen. Ansvaret slår med förödande tyngd framför allt på ekonomiminister Bohman för denna monumentala inkompetens när det gäller att handha statens finanser och landets ekonomi. Fru talman! Tänk om någon 1976 hade beskrivit Sverige i början av 1981 såsom det faktiskt blev efter fyra år av borgerlig regering: med en våldsam inflation på över 50 20, med mycket låga industriinvesteringar, med sjunkande reallöner, med gigantiskt underskott i statsbudgeten och med utlandslånen! Statens skuld till utlandet har ökat från 200 milj.kr. 1976 till ca 65 000 milj.kr. vid utgången av 1981. Den borgerliga regeringen lånar 500 milj.kr. i veckan i utländska banker. Den borgerliga regeringen lånar varje vecka dubbelt så mycket som den socialdemokratiska regeringen lånade på 44 år. Om någon förutspått detta 1976 hade han inte blivit trodd. Men så blev det. Ändå var vi denna utveckling på spåren. Vi socialdemokrater varnade i tal efter tal, i debatt efter debatt, bl.a. i den sista TV-debatten, för att en borgerlig regering skulle förstöra statsfinanserna och låna i utlandet. Detta skulle medföra ett hot mot välfärden och mot den fulla sysselsättningen. Just detta har inträffat. När de borgerliga icke kan förneka sitt eget misslyckande flyr de till en s.k. kålsuparteori: Det hade blivit lika illa om socialdemokraterna regerat. Detta kan vi med stor bestämdhet och stort självförtroende förneka. Visst hade vi även under en socialdemokratisk regering haft stora ekonomiska svårigheter. Krisen är i och för sig inget borgerligt påfund. Den har sina rötter i den internationella utvecklingen. Vår kritik mot den borgerliga regeringen går ut på att den genom sin politik har förvärrat krisen, att den har skött sig sämre än andra regeringar ute i världen. Det är faktiskt uppmuntrande att gå igenom våra förslag under den borgerliga perioden. Det är väl genomarbetade alternativ, med konkreta förslag till åtgärder i det korta perspektivet och med förutseende för vad som krävs i det längre perspektivet. Jag hinner inte gå in på dem här, men jag vill med bestämdhet hävda att en socialdemokratisk regering aldrig hade tillåtit den utveckling som vi faktiskt har fått under de borgerliga åren. Vi hade aldrig satt oss i den situationen att vi behövde administrera en sönderfallande ekonomi. Det är till föga tröst i dag. Det är den verklighet som den borgerliga politiken har skapat som vi måste utgå från. Utgångspunkten är att det råder en ekonomisk kris i landet och i samband därmed en politisk kris. De flesta medborgare märker den ekonomiska krisen framför allt i stigande priser, i sjunkande reallöner, i en allmän känsla av osäkerhet och otrygghet. Ändå har krisen ännu inte fått sitt fulla genomslag i vardagen. De flesta lever ännu ganska väl. Arbetslösheten är på de flesta håll ännu ganska låg. De skyddsnät som vi har skapat för medborgarna i livets olika skiften är rätt starka. De håller ännu. Det främsta skälet till att krisen ännu inte har slagit igenom är helt enkelt att den borgerliga regeringen har lånat utomlands för att hålla standarden uppe. Så kan man inte hålla på hur länge som helst. Till slut börjar långivarna dra öronen åt sig, höja räntorna, skärpa återbetalningsreglerna, ställa krav på politiken. Ytterst innebär detta ett hot mot vårt nationella oberoende. Det är samhället som garant för tryggheten och välfärden som nu alltmer försvagas. Vi ville att samhället skulle vara starkt som ett värn för de enskilda människorna. Nu börjar vi uppleva konsekvenserna av att samhället blir svagt. Den borgerliga regeringens väldiga utlandsupplåning börjar nu få dramatiska effekter för räntebetalningarna. Ränteutgifterna på statens utlandsskulder blir 1980 3-3,5 miljarder kronor. Den siffran kan jämföras med t.ex. fartygsexporten, som 1979 uppgick till 3,2 miljarder kronor — alltså ungefär lika mycket. 1981 blir våra räntekostnader för utlandslånen någonstans i storleksordningen 5-6,5 miljarder kronor. Hela den svenska exporten av personbilar var 1979 5,5 miljarder kronor. 1982 har vi räntekostnader på kanske 8-10 miljarder kronor. Exporten av järn och stål från Sverige var 1979 9,2 miljarder kronor — alltså lika mycket. Samma förödande konsekvenser för framtiden får de väldiga budgetunderskotten och därmed statens upplåning. Räntorna på statsskulden har sexdubblats på några år. Nästa år kommer allt som staten får in i inkomstskatt att gå till att betala räntorna på statsskulden. Snart är utgifterna för räntor på statsskulden större än utgifterna för folkpensionerna. Det här visar att obalanser i ekonomin inte får tillåtas gå för långt. De skall angripas när de första tecknen uppenbarar sig. De borgerliga regeringarna har inte haft kraften och förmågan därtill. Och dessa budgetunderskott och denna otroliga utlandsupplåning har ni ensamma ställt till på fyra år. Nu står vi därför inför uppgiften att börja ta oss ur krisen under en lågkonjunktur, i ett skede då många länder har ekonomiska problem och då viinte kan räkna med att problemen kan lösas på något enkelt sätt, genom ett kraftigt internationellt uppsving. Det vägval vi står inför gäller om vi skall svälta oss ur krisen eller arbeta oss ur den. Att säga så innebär naturligtvis att förenkla problemen. Men skillnaderna är ändå tillräckligt stora för att motsvara ordet vägval. Den borgerliga regeringen hade en strategi. Den ville hårt beskära privat och offentlig konsumtion. På den vägen skulle de stora underskotten minska. I övrigt skulle i första hand marknadskrafterna ställa allt till rätta. Denna strategi har nu kapsejsat. Visst gick det att dra ner konsumtionen. Men det fanns inga offensiva inslag i politiken som kunde nyttiggöra de frigjorda resurserna. Därför drabbades också produktionen, därför bröts investeringsuppgången, och arbetslösheten stiger. Resultatet blev att budgetunderskottet, trots alla skattehöjningar och sparplaner, ökar snabbare än någonsin och att även underskottet i utlandsaffärerna fortsätter att öka. Det visar att man inte kan rätta till en obalans mellan konsumtion och produktion genom att minska båda. Obalansen består. På det sättet föds nya krav på åtstramningar, och sedan fortsätter spiralen nedåt mot en sönderslagen produktionsapparat och en raserad social välfärd. Sålunda får svältreceptet oacceptabla konsekvenser. Därför hävdar vi i arbetarrörelsen att man måste arbeta sig ur krisen. Detta innebär inte att vi tror på några enkla lösningar. Det ekonomiska förfallet har nu nått så långt att det kommer att krävas uppoffringar och måhända smärtsamma ompröv ningar. Den dominerande uppgiften under 1980-talet är att lösa den ekonomiska krisen, att arbeta bort de stora underskotten, med bevarande av full sysselsättning och social välfärd. Fackföreningsrörelsen har genom det avtal som slöts i går natt gjort två mycket viktiga insatser mot den ekonomiska krisen. Den första var att gå med på ett snabbt avtal. Det var viktigt för att hejda den blödarsjuka som drabbat den svenska valutan. Ett snabbt avtal innebär en rejäl insats för att återställa det förtroende som regeringens politik undergrävt. Vad som är litet konstigt — men sådana är förhållandena i Sverige — är att det var fackföreningsrörelsen som fick stoppa den valutakris som regeringen icke förmådde hejda. Som vi påpekade fortsatte den även efter räntehöjningen: Den andra var att godta ett så magert avtal. LO:s medlemmar har under flera år drabbats av sänkta reallöner. De möter ständigt höjda priser, höjd moms, höjda hyror och boendekostnader. Många av dem börjar bli hårt trängda. De har inte räknat med att det här avtalet kommer att ge någon ekonomisk förbättring för de enskilda medlemmarna, men det är viktigt för att återställa balansen i samhällsekonomin. Avtalet ger dock regeringen en chans som den själv inte kunde skapa. Är den beredd att ta den chansen? Har regeringen en politik som innebär ett gensvar till det ansvar som fackföreningsrörelsen tagit på sig genom att gå med på detta magra avtal? Vi socialdemokrater menar att vi har en sådan politik. Den har vi sammanfattat i motioner till denna riksdag. Förslagen innebär att politiken bör inriktas på tre huvudmål: att bekämpa inflationen, att upprätthålla produktion och sysselsättning och att åstadkomma en rättvis fördelning av produktionsresultatet. Många av våra talare kommer att belysa hur vi i våra motioner har konkretiserat detta program. Låt mig bara tillägga att det vore djupt tragiskt om vi i en tid av stramhet och nödvändig återhållsamhet skulle ge upp väsentliga sociala mål. Vi har i jämförelse med andra länder trots allt nått ganska långt i arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män. Skall vi av snålhet ge upp det vi har vunnit? De unga kvinnorna är de som drabbas ojämförligt hårdast på arbetsmarknaden i dag. I ett läge då den sociala utslagningen ökar lavinartat i alla industriländer, bl.a. genom arbetslösheten och genom missbruksproblemen) får vi inte förlora den solidaritet som bjuder oss att ställa upp även för de allra svagaste i samhället. Jämfört med tidigare generationer lever våra dagars barn under rätt goda förhållanden. Likväl har vi en känsla av att många barn far illa. Det gäller inte bara materiell välfärd. Det gäller också möjligheterna till samvaro med föräldrarna, tillgång till goda och säkra miljöer liksom också tillfällen till kulturell utveckling. Vi har lagt fram en bred motion om dessa frågor. Andra talare kommer att utförligt belysa dem. Det jag här vill ha sagt är följande: Vi upplever dess värre en ekonomisk kris. Den får inte tas till intäkt för att enbart måna om de välbeställda, till att fly undan det sociala ansvaret och känslan för rättvisa. Det är tvärtom så att i svåra tider är det särskilt viktigt att slå vakt om rättvisan och solidariteten. Men åter till frågan: Har regeringen då gett sitt gensvar på fackföreningsrörelsens ansvar? Kl. 2 på natten till tisdagen utväxlades det berömda handslaget på Blasieholmen som betydde uppgörelse om löneökningarna på den privata arbetsmarknaden. Kl. 19.45 samma dag framlade regeringen sitt s.k. sparpaket. Detta s.k. sparpaket innebär att för alla tas tillbaka en stor del av löneökningen. För väldigt många tar man tillbaka hela löneökningen och mer därtill. Skall vi tro tidningarna, får den som tjänar 60 000 kr. efter skatt 900 kr. i löneökning. 500 kr. försvinner på grund av slopade reseavdrag. I en tvåbarnsfamilj försvinner sedan ungefär lika mycket till på grund av höjda matkostnader. Så kommer höjda oljepriser, hyreshöjningar och allt det andra. Det blir en klar nettoförlust. Redan inom loppet av samma dag omintetgör regeringen för väldigt många människor hela resultatet och mer därtill av löneförhandlingarna. En som till äventyrs var uppe kl. 2 eller 3 på natten och hörde nyheterna i radio kunde glädja sig åt sin löneökning i 17 timmar. Sedan hade regeringen tagit tillbaka den. Varför handlar regeringen så? Vågade man inte ta fram dessa nedskärningar för enskilda människor förrän avtalsförhandlingarna gått i lås? Låg man så att säga i bakhåll för att plocka fram sitt paket med nedskärningar och skattehöjningar så fort avtalet var underskrivet? Det är djupt oansvarigt att handla så. Möjligen är det finurligt. Borttagande av reseavdraget betyder en skattehöjning på ungefär 500 kr. för alla kontorister som reser från Farsta eller vårdbiträden från Hässelby. Det flinar herr Bohman åt, för herr Bohman befinner sig inte i de inkomstlägen där reseavdraget betyder någonting, men för de människor jag talar om har det betydelse. Bara till följd av den åtgärden försvann halva deras löneökning. Och detta kan de aldrig kompensera sig för, för det är en ren skattehöjning som inte slår på priserna och som de inte på något sätt kan ta tillbaka förrän det blir avtalsrörelse igen. Det kanske är finurligt, men många människor kommer att uppleva det som socialt orättfärdigt, hur mycket de välbeställda än flinar. Marginalskattesänkningar i all ära, men genomsnittet av LO:s medlemmar har 51 90 i marginalskatt, så löftet om att gå ner till 50 26 innebär för dem inte så ofantligt mycket. Jag tycker att regeringen har handlat oansvarigt. Många människor frågar säkert med oro: Vad är det som faktiskt sker i Sverige? Låt mig uttrycka det så här. Sverige befinner sig sedan flera år tillbaka i en ekonomisk kris, till stor del på grund av en oskicklig borgerlig politik och en ogynnsam internationell utveckling. De borgerliga har sökt dölja den krisen. I 1979 års valrörelse förnekade de den helt. De har låtit krisens verkningar slå mot de gemensamma tillgångarna, kollektivet om man så vill. Så har statsfinanserna raserats, så har utlandsupplåningen skjutit i höjden, så har framtidssatsningarna i Sverige gradvis fått krympa. På det sättet har man en tid kunnat till en del skona de enskilda människorna, hålla skenet uppe. Men till slut når man vägs ände, då utlandslånen slår i taket, budgetunderskottet blir ohanterligt. Då har krisen för samhällsekonomin blivit djup. Det här avtalet innebär att parterna på arbetsmarknaden givit regeringen en ny chans att rätta till situationen. Då gäller det först och främst att söka stärka samhällsekonomin i stort. Gör regeringen det? Det kan man knappast säga. Budgetunderskottet ökar kraftigt det kommande budgetåret, utlandsupplåningen också. De offensiva satsningarna lyser i stort sett med sin frånvaro. Jag tror fackliga förhandlare blir ytterligt förvånade när de bland s.k. offensiva satsningar finner en försämring av tryggheten i jobbet och försämrad sjuklön. Det är en arbetsgivaroffensiv men icke en offensiv för att förbättra det svenska samhället. En ekonom sade i TV i går att allt som handlar om offensiv i programmet är lösa ord om framtiden. Jag tror att det i stort sett är riktigt. I Ola Ullstens brev fanns ansatser till ett sådant offensivt tänkande som jag tyckte var bra, men de har i stor utsträckning malts ner i blockpolitikens kvarn. Slutsatsen är att det saknas en offensiv, dynamisk politik som kan föra Sverige ur krisen. Det är den ena sidan av saken. Den andra är denna: Den ekonomiska krisen börjar nu tära på välfärdssamhällets skyddsanordningar och griper på ett mera direkt sätt in i människornas vardag. Vi kommer att få räkna med en stigande arbetslöshet, med stigande priser, med höjda hyror och bostadskostnader, med sänkta reallöner. Det är vad människorna kommer att få uppleva 1981. Detta är resultatet av den kris som de borgerliga partierna så ihärdigt förnekade under 1979 års valrörelse och som de därför underlät att ingripa mot i tid. Det är den krisen som nu slår in med kraft i människornas vardag. Alla åtstramningar och nedskärningar i regeringens paket drabbar i första hand de vanliga löntagarna. I TV och i tidningarna har arbetare intervjuats och sagt: O.K., vi är beredda att ställa upp för att rädda landet, om andra grupper också gör det. Nu visar det sig att icke en enda av regeringens åtgärder riktar sig speciellt mot företagare, aktieägare, bönder, höga inkomsttagare. Det enda avdrag man ger sig på annat än i det allmänna talets form är reseavdraget, och det är det avdrag som verkligen betyder mest för de små inkomsttagarna, de vanliga löntagarna. Såvitt jag förstår har företagare och bönder inte någon glädje alls av det avdraget, för de tar sådana kostnader på rörelsen. Hittills har regeringen sålunda gett ett mycket svagt gensvar på fackföreningsrörelsens ansvar. Det här paketet är en dålig början. Det är ytterligare en punkt där man kanske kan ställa frågan, vad regeringens gensvar blir på fackföreningsrörelsens insats för samhällsansvar och praktiskt samförstånd. Magra löner betyder vanligen bättre villkor för den som äger kapital. I går tog också kurserna på aktiebörsen ett kraftigt skutt uppåt.

Eller är ni möjligen nu beredda att föra en konstruktiv dialog om löntagarfonder som ett viktigt led i strävan att föra Sverige ur krisen? Människor nu för tiden frågar sig oroligt: Befinner sig Sverige i en oundviklig utförsbacke? Nej, inte nödvändigtvis. Vi har duktiga arbetare, tjänstemän och tekniker, och vi har många invandrare som hjälper oss att bygga upp vårt samhälle. Vi har skickliga företagsledare, en högt utvecklad industri, och vi har hunnit längre än andra länder när det gäller att bygga ut samhället i olika avseenden. Alla dessa tillgångar nyttar emellertid föga om landet saknar en politisk ledning. De senaste årens erfarenheter har visat att den borgerliga regeringen varit för svag för att ge landet en politisk ledning. Den har fört en hård blockpolitik, och den har sökt konfrontation med arbetarrörelsen. Resultatet är dåligt. Det inser man långt inne i borgerliga led. Vi har de senaste veckorna fått flera exempel på de förödande verkningarna av bristen på politisk ledning. Det första var den oförmågans finansplan som lades fram den 12 januari och som omedelbart föranledde en spekulation mot den svenska kronan och en onödig och kraftig räntehöjning. Så oskicklig får inte en regering vara. Det andra var investeringen i Sydafrika. Regeringen lyckades med konststycket att dra frågan i långbänk ett helt år utan att kunna fatta beslut, och när beslutet kom var det egentligen ganska begränsat. Detta beslut föranledde sedan, sensationellt nog, att ett antal statsråd reserverade sig. När beslutet till sist togs var det vid sämsta möjliga tidpunkt, just då rasregimen i Sydafrika genom att bryta Namibiakonferensen, genom invasionen i Mogambique m.m. utmanade världsopinionen. Därmed drog regeringen något av ett löjets skimmer över svensk utrikespolitik. Så tafatt får en regering inte vara. Det tredje var avtalsuppgörelsen, där avtalets konstruktion, med alla indexregler, speglar en utpräglad misstro mot regeringen och där parterna till varje pris, efter de förskräckande erfarenheterna från fjolåret, ville undvika att regeringen lade sig i. Det är förödmjukande för en regering. Jag skulle kunna anföra många fler exempel. Ett sådant är att det snart ett år efter folkomröstningen i kärnkraftsfrågan ännu inte ligger en energiproposition på riksdagens bord, och det är skandal. Det är inte bra om en regering inte åtnjuter anseende, inte förmår skapa respekt omkring sig. Det är skadligt också för landets möjligheter att bemästra den ekonomiska krisen. Det finns en bredare fara med bristen på politisk ledning. Den kan leda till att medborgarna tappar tron på den parlamentariska demokratin som arbetssätt. Man riskerar att folk vänder sig bort med ointresse och förakt för politiken och politikerna. I början av 1930-talet hade vi en ekonomisk kris i landet. Uppgivenheten var stor. Tilltron till den politiska demokratin sviktade. Denna utveckling vändes genom krispaketet från 1933. Tage Erlander talar i sina memoarer om sin övertygelse om ”att krisuppgörelsen var en ännu mer betydelsefull händelse än vad dess samhällsekonomiska verkningar skulle kunna antyda. Genom krisuppgörelsen blev det möjligt att skapa en riksdagsmajoritet för en handlingskraftig regeringspolitik. Efter alla regeringskriser, allt partipolitiskt trassel under 1920-talet, hade landet fått en politisk ledning. Den hade skapats genom att arbetare och bönder, som tillsammans utgjorde en överväldigande folkmajoritet, hade gått samman för att lösa några av sina betydelsefulla försörjningsfrågor. Detta innebar den värdefullaste tillgången i kampen för att bevara medborgarnas förtroende för det demokratiska styrelsesättet och dess möjligheter att skapa drägliga förhållanden för människorna.” Det finns självfallet olikheter jämfört med i dag i faktiska förhållanden och inte minst i politiska konstellationer. Betydelsen av en kraftfull politisk ledning för att bevara människornas tro på det demokratiska styrelseskicket och övertygelsen att politisk handling kan ge en bättre framtid förblir emellertid densamma. Det återstår ännu en lång marsch innan den svenska ekonomin återvunnit sin styrka. Det kommer att krävas breda lösningar i Sveriges riksdag och hos det svenska folket. Man kan fråga sig hur mycket regeringspartierna är beredda att bryta upp från den förstelnade blockpolitik som under dessa år varit den svenska borgerlighetens kännemärke. Mina förhoppningar på den punkten är inte stora. Framför allt tror jag att det finns en spridd uppfattning i vida kretsar att denna regering är förbrukad. De deltagande partierna och de deltagande personerna som människor må ha betydande förtjänster. Men denna regering kan icke längre bli en samlande kraft i Sverige, och det vore bra om den kunde inse detta. Det är säkert ingen tillfällighet att man vid en intervju i TV med arbetare på ett verkstadsföretag i Göteborg sade att det allmänna samtalsämnet på verkstaden var kravet på nyval. Man var beredd att ta ett magert avtal för landets skull, men man ville ha en ny regering. Man behövde det för att kunna känna förtroende och framtidstro. Jag tror att denna borgerliga regering skulle kunna göra en stor och viktig samhällsinsats genom att bereda svenska folket möjlighet att i ett allmänt val nu ge sin mening till känna om landets ledning och om Sveriges väg ur den politiska och ekonomiska krisen.